Herr talman! Först är det intressant att konstatera att det inte tycks finnas några andra ideologiska auktoriteter för de politiska partierna än August Palm, Hjalmar Branting, Ernst Wigforss och Per Albin Hansson. Jag tror på svenskt näringsliv, och därför tror jag också att det är bra att man ser till att det stannar kvar här i Sverige. Jag tycker det är en egendomlig ståndpunkt att tro på svenskt näringsliv så till den grad att man hjälper det ait Nytta till andra länder. Det förefaller mig en smula motsägelsefullt. Gösta Bohman gjorde sig under sin tid som ledare för ett oppositionsparti känd som den verklige svartmålaren. Nu sitter han i regeringen. Nu jobbar han som Vita Tvättbjörn. Lika onyanserad som Gösta Bohman var före oktober 1976, lika onyanserad är han nu. Som jag redan sagt: lönarbetarna och barnfamiljerna känner inte igen den bild som regeringen målar i dag. Det är visserligen riktigt att valutareserven har ökat och nu är 5 miljarder större än för tolv månader sedan. Men vad har varvsarbetarna i Göteborg, textilarbetarna hos f. d. Algots och gruvarbetarna i Bergslagen för glädje av det, när de mister sina jobb? Vad har barnfamiljerna för glädje av den växande valutareserven, när de måste skära ned ytterligare på sin konsumtion? Ökningen av valutareserven med 5 miljarder kronor som regeringen skryter med har i verkligheten åstadkommits genom en nedpressning av reallönerna och konsumtionen för lönarbetarna. De mångmiljardbelopp som regeringen betalat ut i gåvor och subventioner till de privata storföretagen har också betalats av lönarbetarna och barnfamiljerna genom sänkt levnadsstandard. Det är det verkliga förhållandet. Vad Gösta Bohman och andra i regeringen skryter om är alltså i själva verket att de genom sin politik lyckats sänka levnadsstandarden för lönarbetarna och för barnfamiljerna för att bolagen skall kunna få större bidrag och för att valutareserven skall öka. Det är belysande för den borgerliga regeringens hela antisociala inställning att en rad av de företag som fått gåvor och subventioner från staten samtidigt kan ge höga utdelningar till sina aktieägare. Skattepengar går alltså på detta sätt till kupongklipparna. Sådan är kapitalismen. Sådan är den borgerliga regeringens politik!

Herr talman! Det helt dominerande samhällsproblemet just nu gäller självfallet Sveriges ekonomi — och världens. De hör samman. Sverige är ett av de länder som är allra mest beroende av hur världsekonomin utvecklas. Svensk industri säljer hälften av sin produktion utomlands. Det är på öppenhet mot omvärlden och på fri handel vi hittills har byggt vårt välstånd. Det är i samverkan med andra länder och i framgångsrik internationell konkurrens vi kan trygga vår framtid. Den här utgångspunkten ifrågasätts nu på sina håll. Fram manas, också i seriösa sammanhang, bilden av ett Sverige som dukar under av trycket från andra länders export. Uttalat eller underförstått ställs frågan: Måste vi inte överge vår traditionella frihandelssyn, kan vi klara oss annat än genom att stänga ute andra länders varor? För mig och andra liberaler är svaret givet: Sverige skall bevara och utveckla en öppen ekonomi. Få länder har mer att förlora på att protektionismen sprider sig. Sverige är ett litet land. Genom att svenska företag har tillgång till världsmarknaden kan de bygga upp en produktion som är effektiv och som ger billiga varor. Det är tendenserna till ökad nationell slutenhet — inte frihandeln — som är det stora hotet mot vår ekonomi. Skräckskildringarna av en fri internationell ekonomi är i dag som livligast när de beskriver u-länderna som våra konkurrenter. Men dessa skildringar är minst lika snedvridna då som annars. Det är riktigt att allt fler u-länder börjar få industri och kan sälja på världsmarknaden. På flera områden kan de ta över vår teknologi, samtidigt som de långt ifrån har våra kostnader. Det innebär hårdare konkurrens för framför allt tekoindustrin, men även för stål, pappersmassa och fartygsbyggande. Ännu så länge betyder u-länderna dock mycket litet som konkurrenter till Sverige och andra industriländer. Det är verkligen inte u-länderna som ligger bakom svårigheterna i västvärldens industri. Totalt svarar importen av industrivaror från de s.k. låglöneländerna för bara omkring 276 av OECD-gruppens samlade industriproduktion, i Sveriges fall för mindre än 1 26. Den här importen kommer dessutom från en begränsad grupp länder. Hongkong, Brasilien och Jugoslavien, länder som vi normalt inte är vana att betrakta som u-länder över huvud taget, står ensamma för hälften av den import som får svenska tullpreferenser för u-landsvaror. Två tredjedelar av all färdigvaruexport från u-länder till västliga industriländer kommer från en grupp på sex u-länder. I själva verket har de västliga industriländerna ända fram till i dag haft ett stort och för varje år snabbt växande överskott i sitt utbyte av industrivaror med u-länderna. När man för vår del ibland tar fram siffror, som visar på underskott i förhållande till t.ex. Sydkorea, får man inte glömma att vi samtidigt har stora överskott i förhållande till rader av andra u-länder. Om vi bortser från oljan, så har u-länderna under en följd av år köpt ungefär dubbelt så mycket från Sverige som Sverige köpt från u-länderna. För EG området har, för att nämna ännu en slående siffra, bara den del av u-ländernas efterfrågan som finansierats med utländsk upplåning — dvs. deras budgetunderskott — under de senaste åren betytt ungefär tre miljoner jobb eller, om man så vill, tre miljoner färre arbetslösa. Och det här är egentligen inte så märkligt. U-länderna behöver ha stora underskott för att kunna bygga upp sitt näringsliv och lyfta sina folk ur misär. Flertalet u-länder är så fattiga att de har svårt att få de lån som krävs för att finansiera underskottet. Men de mer utvecklade u-länderna, de mindre fattiga bland de fattiga länderna, har kunnat låna i västvärldens banker och de har till nästan sista kronan använt pengarna för att köpa på industriländernas marknader. På så sätt har de fattiga länderna, hur märkligt de än kan låta, i hög grad bidragit till att hjälpa de rika länderna ur deras ekonomiska svårigheter. Sett på litet sikt bidrar självklart u-länderna till kraven på omställningar i vårt näringsliv. Kraven på sådana omställningar är inget nytt. I många år har vi anpassat oss till konkurrensen från andra industriländer — dragit ner vissa näringar och byggt ut andra. Den utvecklingen och den internationella arbetsfördelningen har betytt mycket för vårt välstånd. Vi har blivit effektivare i öppen internationell konkurrens än vi skulle vara i nationell isolering. Vi har fått nya konkurrenter men också nya marknader. Och ingenting av detta har vi någon som helst anledning att beklaga oss över. Ekonomi är ju inget nollsummespel, där fördelar för den ene nödvändigtvis betyder nackdelar för den andre. Vad vi borde ha lärt oss av åren efter oljekrisen är att de flesta förlorar om världshandeln stagnerar och att så gott som alla vinner på att handelsutbytet ökar och den internationella ekonomin växer. På så vis får vi ju större samlade resurser att använda för människors bästa. Sveriges stora internationella beroende är alltså både på kort och på lång sikt en given förutsättning för debatten om vår ekonomiska politik. Våra möjligheter hänger nära samman med utvecklingen av världshandel och internationell konjunktur. Därför kan vi bara i begränsad utsträckning klara våra svårigheter genom att stimulera efterfrågan här hemma. Den öppna ekonomin ställer krav på oss att hålla priser och produkter som gör att vi kan sälja i konkurrens med andra länder. Klarar vi inte av de kraven får vi svårigheter med balansen i den svenska ekonomin, med sysselsättning och välfärdsutveckling över huvud taget. Det är också detta som under en tid har varit den svenska ekonomins problem. Alla inser att det är så, även om man på oppositionssidan länge försökt sig på den tämligen omöjliga uppgiften att påstå motsatsen. Men jag tror att den här debatten nu är på väg att avgöras — inte så mycket av det som har sagts här i kammaren i dag men av verkligheten. Regeringens metod — att med bl.a. devalvering öka konkurrenskraften för svenska varor — har visat sig ge effekt. För första gången sedan 1973 — det har upprepats flera gånger här i dag — kan vi i år komma att exportera mer än vi importerar. Exporten har börjat ta fart. Vi vinner i stället för att fortsätta förlora andelar på världsmarknaden och här hemma. Första kvartalet i år ökade orderingången i fasta priser med hela 10 6 jämfört med första kvartalet 1977. Så småningom kan det här börja få sin verkan också på produktionen och sysselsättningen. Redan har den bättre balansen och de lägre kostnadsökningarna lett till att inflationen avtar. Och det är viktigt för framtiden att vi så snabbt har kunnat bryta de inflationsförväntningar som lätt följer i en devalverings spår. Viktigt var också, vilket inte minst har påpekats från regeringshåll i dag, att parterna på arbetsmarknaden tog sitt ansvar genom att träffa ett dämpat löneavtal. Det som hänt har gjort det möjligt för LO-ekonomerna att i sin vårrapport konstatera följande: ”Det viktigaste som uppnåtts är en förändrad trend för handelsbalansen. Sverige återvinner nu förlorade marknadsandelar för färdigvaror. Denna gynnsammare utveckling måste fullföljas, vilket innebär att det konkurrenskraftigare kostnadsläget måste vidmakthållas. Återhållsamheten i lönepolitiken har därför varit meningsfull och bör fullföljas med en effektiv prispolitik så att man med god marginal undviker en utlösning av avtalets garantiregel.” Jag kan, herr talman, helt instämma med LO-ekonomerna i det citerde avsnittet av deras rapport, både när det gäller deras beskrivning av vad som har hänt och när det gäller den ambition de uttryckte. Det verkar nu också som om vi med god marginal kommer att kunna klara avtalets prisregel. Prisstegringstakten blir i år av allt att döma långsammare än den var under något av socialdemokraternas tre sista år vid regeringsmakten. Därmed ökar också löntagarnas köpkraft jämfört med om pengarna hade förlorat mer i värde. Bland de förutsättningar som finns i botten för den här bedömningen ingår en skärpning av prisövervakningen, borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och räntesänkningen. Oppositionen har alltså haft fel i sin kritik av regeringens försök att förbättra kostnadsläget. Regeringen har fått rätt. Oppositionen har lika fel när den, nu sedan man börjat inse att kostnadsdebatten har förlorats, försöker driva tesen att regeringen systematiskt skulle strama åt mot de svagare, öka klyftorna, ta från de fattiga och ge till de rika. Formuleringarna i angreppen växlar, men tanken är densamma: Regeringen påstås bedriva en osolidarisk fördelningspolitik. Från folkpartiets sida har vi med skärpa slagit fast att vi i första hand måste skydda utsatta grupper och enskilda i en tid av ekonomiska svårigheter. Med den inställningen har vi haft särskild anledning att granska den socialdemokratiska kritiken för att se om den var berättigad eller inte. I ett ekonomiskt läge av det slag vi upplevt krävs återhållsamhet och vissa uppoffringar. Det är inte möjligt att mer än under en övergångsperiod tillverka på hög och låna pengar utomlands för att stimulera hemmamarknaden. När produktionen inte växer och vi måste kämpa oss ur stora ekonomiska svårigheter kan inte alla få allt. Det medger också oppositionen i ögonblick då den känner ansvar. Att erkänna att det förhåller sig på det sättet har sannerligen ingenting med talet om reformstopp att göra. Vi måste ta en del påfrestningar nu för att säkra trygghet och välfärd i framtiden — just för att undvika att hamna i en situation där reformstopp blir enda utvägen. Men vi måste också medvetet fördela bördorna, så att vi framför allt värnar om de utsatta grupperna. Det är också detta som väglett regeringen i dess ekonomiska politik och i sysselsättningspolitiken. Det är därför som vi så hårt och målmedvetet har satsat på att bekämpa arbetslöshet. Vi vet av praktisk erfarenhet och av undersökningar att ingenting skapar större klyftor i ett samhälle än just hög arbetslöshet. Därför har vi gjort allt för att människor inte skall slås ut i väntan på att de mer långsiktiga ekonomisk-politiska åtgärderna ger resultat. Under april månad fick sammanlagt omkring 200 000 människor — eller 5 26 av arbetskraften — jobb eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiken. Visst är det beklagligt - kan man tycka — att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna behövs i så stor utsträckning som nu är fallet, men när de behövs är det ändå ganska bra att de vidtas. Men med det här vill vi inte ha sagt att vi är nöjda. Problemen är fortfarande stora, alltför stora, inte minst bland de unga. Antalet ungdomar i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten har mer än fördubblats sedan förra året. Men det kunde ändå vara värt att notera, också för oppositionen, att arbetslösheten kunnat hållas nere vid 2 26, vilket är lågt i jämförelse med siffrorna för andra industriländer. Jag kan nämna England, där arbetslösheten är 6 ?6, Danmark med 8 ?6, Västtyskland med 4,5 "a och Finland med 26. Alla dessa är länder där socialdemokraterna ensamma eller tillsammans med andra bestämmer de politiska prioriteringarna. Det kan möjligen också vara värt att notera, och det vore intressant att få det kommenterat, att under den förra lågkonjunkturen i Sverige — då under socialdemokratisk ledning — var arbetslöshetssiffrorna större än de är f. n. Till bilden hör dessutom att antalet sysselsatta just nu är högre än någonsin, vilket LO-ekonomerna, om jag får citera dem ytterligare en gång, kommenterat på det här sättet: ”Trots den ekonomiska kris som vi har upplevt under de senaste åren har sysselsättningen räknat i antal personer ökat oavbrutet. — — — I en internationell jämförelse är denna sysselsättningsutveckling anmärkningsvärd.

Utgifterna för folkpensionerna har i den senaste budgeten ökat med 4,5 miljarder kronor. Realförbättringen för pensionärerna som grupp var 6 å 7 "6 år 1977, medan de yrkesaktiva hade ungefär oförändrad disponibel inkomst. Barnbidragen har höjts senast den 1 april. Bostadsbidragen har förbättrats, med särskild inriktning på familjer med lägre inkomster och många barn. Föräldraförsäkringen byggs ut. Utbyggnaden av daghemmen fullföljs planenligt. Den här medvetna inriktningen från regeringens sida har lett till att det blivit mindre över för de yrkesverksamma i trygga jobb: de yrkesaktiva gör uppoffringar för att andra inte skall bli arbetslösa, och de friska och aktiva generationerna gör uppoffringar för pensionärerna och för de sjuka. Det är klart att var och en är i sin fulla rätt att hävda att det här är en felaktig avvägning, att den här politiken innebär ett felaktigt vägval. Men låtsas inte att det hade varit möjligt att avdela lika mycket resurser som regeringen gör för insatser mot arbetslösheten, att bygga lika många daghem som regeringen vill, att förstärka stödet till de äldre lika mycket som regeringen gör — och att dessutom höja den privata konsumtionen för vanliga yrkesarbetande i trygga jobb under de här åren av utebliven tillväxt. Det finns för mycket av motsägelse och för litet av verklighetsförankring i den sortens förkunnelse för att den skall verka trovärdig. Det är inte heller trovärdigt att klaga över att människor i aktiv ålder fått för litet över för privat konsumtion och samtidigt kritisera regeringen för att tillåta ett alltför stort underskott i budgeten. Politik är, som en ledande politiker i det här landet har sagt, att välja. I det här sammanhanget är det att välja mellan om man skall anklaga regeringen för att strama åt för litet eller för att strama åt för mycket. Staplar man de båda påståendena på varandra, skapas lätt en något förvirrad bild av vad talaren egentligen vill. Men visst finns det i hög grad anledning att oroa sig över budgetunderskott. Man måste då bara ha klart för sig att underskottet just är ett uttryck för den vilja att värna sysselsättningen och att klara tryggheten för de utsatta grupperna som oppositionen efterlyser. Det är klart att man med de avgiftshöjningar socialdemokraterna föreslår skulle kunna få budgeten att visa något mindre underskott. Men det sker i så fall till priset av ökade hot mot sysselsättningen och en mindre utveckling för hela vår ekonomi under kommande år. För hur skulle det t.ex. ha varit möjligt att träffa en så balanserad avtalsuppgörelse som skett med socialdemokraternas krav på högre arbetsgivaravgifter, bl.a. för att finansiera skatteomläggningen i år? Socialdemokraterna säger att löntagarorganisationerna skulle ha räknat av de här avgifterna i avtalsuppgörelsen. Men den totala ramen för i år var ju snarast mindre än de avgiftshöjningar som oppositionen har föreslagit i förhållande till regeringen. Bevarad samhällsekonomisk balans hade med den uppläggningen krävt att löntagarna fått lämna förhandlingsbordet praktiskt taget helt tomhänta. Det hade det knappast varit rimligt att begära och säkert inte heller möjligt att genomföra. Kanske i ett försök att skyla över dessa och andra motsättningar i den egna politiken försöker socialdemokraterna nu ställa samman en lång katalog med de mest blandade inslag för att belägga att regeringen skulle ensidigt gynna företagare och höginkomsttagare. Det är en föga övertygande argumentation med dålig förankring i verkligheten. Låt mig granska några exempel på regeringsförslag som socialdemokraterna kritiserar för att de just skulle öka klyftorna i samhället: De nya skattereglerna för egenföretagare hör dit. Men det är faktiskt bl.a. för att ta bort den gamla orättvisan mot kvinnor som arbetar i familjeföretag som vi har genomfört den här reformen. Den gamla regeringen drev igenom regler, som innebar att kvinnan bara skulle få ha hälften av mannens lön. Även om en kvinna gjorde en större insats än sin man — även om han en lång tid varit sjuk och hustrun tog över nästan hela ansvaret — skulle hon bara ha rätt till en tredjedel av familjens inkomst. Avskaffandet av den ordningen var en självklar och viktig jämställdhetsreform och är ett egendomligt exempel på orättfärdig fördelningspolitik. Ett annat sådant exempel skulle vara det nya systemet för värdesäkert lönsparande. Vad det handlar om är att hindra att de många småspararna genom skatt och inflation tvingas berala för att banken tar hand om deras pengar och sätter in dem i nyttiga investeringar. Den här reformen förmår kanske inte att i någon avgörande grad rätta till den ojämna förmögenhetsfördelning som vi har i det här landet. Men den är i alla fall ett steg i rätt riktning. Även den reformen är dock ett dåligt exempel på åtgärder från regeringen som skulle leda till en orättvis fördelningspolitik. Ett tredje exempel på denna politik, som ömsom kallas social nedrustning och ömsom för något mindre dramatiskt, skulle vara att vi inför inflationsskydd i skattesystemet och vill sänka marginalskatterna. Men vi gör det inte för att vi vill ta från de fattiga och ge till de rika. Vi gör det därför att marginaleffekterna får förödande verkningar på samhällsekonomin och för de breda grupperna av inkomsttagare. Det av socialdemokraterna så omhuldade skattesystemet drabbar inte i första hand de verkliga höginkomsttagarna. De har säkert alltid någon möjlighet att klara sig. De värsta effekterna drabbar barnfamiljer i helt vanliga inkomstlägen, vilka inte har så stora möjligheter som andra att hitta avdrag och andra utvägar att slippa de höga marginalskatterna. Till höga marginalskatter kommer för deras del också bostadsbidrag som faller bort när inkomsten stiger och daghemsavgifter som höjs. Många ensamstående eller makar med barn får marginaleffekter på 80-90, ja ibland t.o.m. 100 96. När vi uttalar våra bekymmer över de här effekterna och tar några mycket små steg för att rätta till dem, får vi av Olof Palme och andra socialdemokrater i denna kammare höra att vi motverkar en rättvis fördelningspolitik. I flera anföranden här i dag har det framhållits att detta i själva verket skulle vara kardinalexemplet på att folkpartiet har övergivit kravet på social rättvisa. I samma ämne säger TCO:s ordförande Lennart Bodström så här: ”Att TCO sedan länge så energiskt krävt en sänkning av progressiviteten i skattesystemet grundar sig på det förhållandet att det framför allt är de heltidsarbetande löntagarna som träffas av de orimliga marginalskatterna . Av alla de reformer som är nödvändiga att genomföra av vårt skattesystem framstår i dag en sänkning av marginalskatterna som den mest Ändå är det om samma verklighet och om samma skattesystem som Olof Palme och Lennart Bodström talar. Den ene är å oppositionens vägnar emot en sänkning av marginalskatterna. Den andre är å löntagarnas vägnar för en sänkning av marginalskatterna. Så kan man en för en gå igenom de punkter socialdemokraterna åberopar såsom bevis för att regeringen för en politik till förmån för fåtalet och till nackdel för de breda lagren. Resultatet av granskningen blir att kritiken faller platt till marken. Den är ingenting annat än ett återsken av den traditionella socialdemokratiska föreställningen att bara de själva kan föra trygghetspolitik. Röstläget är förskräckligt högt men kan ändå inte förta intrycket av att bevismaterialet är generande svagt. Från samma utgångspunkter kritiserar man regeringens ekonomiska politik, framför allt alla försök till allmänna förbättringar av företagens lönsamhet och ekonomiska styrka. Regeringen strör pengar över företagen, får vi veta. Vad man helt tycks bortse från är att den otrygghet som skapats för många människor hänger samman med att så många företag går med förlust eller har alltför små överskott för att orka satsa på framtiden. Om vi kan förbättra försäljningen, få fler företag på fötter och nå större överskott i verksamheten, minskar ju rimligen otryggheten, riskerna för utslagning och svårigheterna för unga människor att få arbete. Det är utifrån den insikten om vad ett konkurrenskraftigt näringsliv betyder för framför allt löntagarna som regeringen genomfört alla åtgärder för att öka svenska företags förmåga att sälja i konkurrens med andra länder. Vi kan diskutera vilka metoder som är effektivast för att nå en ökad konkurrenskraft och därmed högre produktion. Man kan som socialdemokraterna förlita sig på att centrala myndigheter bäst kan avgöra vad som är värt att satsa på för framtiden eller som vi vara övertygade om att det är bättre att ge företagen allmänna ekonomiska förutsättningar för att själva besluta och genomföra de satsningar som kan öppna nya marknader. Men detta har ingenting att göra med om man vill gynna rika eller fattiga. Både regering och opposition vägleds av ambitionen — i varje fall är det min utgångspunkt — att förbättra för de många människorna, och alldeles särskilt för dem som har det mest besvärligt. Låt oss med denna utgångspunkt diskutera varandras recept för det avsedda resultatet men låta bli att ifrågasätta varandras ärliga uppsåt. Olof Palme sade i en tidigare riksdagsdebatt att reformrörelser trivs dåligt när det är stora ekonomiska problem. Jag håller gärna med honom om det. Det är mer entusiasmerande att kunna pröva stora reformer än att tvingas sanera en problemfylld ekonomi. Men inte minst i tider av ekonomiska svårigheter har reformpartier viktiga uppgifter. När det är kärvt i ekonomin hotas lätt den sociala samkänslan. Falskt tal kan börja sprida sig att invandrarna ligger vårt samhälle till last, när de tvärtom ger avgörande bidrag till allas vår välfärd. Handikappade har ännu svårare att få arbete. Kvinnor som varit hemma i många år eller äldre som närmar sig pensionsåldern kan känna ett socialt tryck att avstå från förvärvsarbete för att inte ”stå i vägen” för yngre som vill fram. Den internationella solidariteten kan komma i kläm för mer näraliggande nationella intressen. Det är då reformrörelsernas ansvar att hävda tolerans där motsättningar hotar växa fram, att skydda grupper och människor som är utsatta, att stötta människor som har svårt att slå sig fram av egen kraft. När tillväxten är långsammare ställs också större krav på att hålla nere utgifterna i stat och kommun. Det är då vårt ansvar att särskilt värna om dem som är mest beroende av de offentliga insatserna, som arbetslösa, pensionärer och familjer med små barn. Vi har samtidigt en annan central uppgift: att konstruktivt pröva hur vi kan förbättra insatserna genom stat och kommun även när vi inte har råd att låta dem bli så mycket dyrare. Det kan gälla åtgärder för att göra vården mänskligare och samtidigt avlasta de stora sjukhusen. Det kan gälla insatser för att hjälpa äldre att bo kvar hemma, när de vill det, och samtidigt minska trycket på långvården. Det kan gälla konkreta insatser i samverkan mellan elever, lärare och föräldrar för att få mer av hemkänsla, mindre av främlingskap och förstörelse i skolorna. Det krävs väl så mycket politisk påhittighet när resurserna är begränsade som när de strömmar till i snabb takt. Knappa resurser gör inte reformpolitiker arbetslösa eller det politiska idéarbetet överflödigt. Vi har också stora reformuppgifter som inte i första hand handlar om pengar och som vi inte får glömma bort mitt uppe i debatten om de ekonomiska svårigheterna.

Vårt allra främsta ansvar just nu kanske ändå är att lyfta Sverige ur de stora ekonomiska svårigheter vi upplevt efter oljekrisen. En sund ekonomi är själva förutsättningen för en trygghet som består och för ökad rättvisa mellan människor och nationer. Den svenska liberalismen har en stark vilja att förbättra för dem som har det svårt i vårt eget land och samtidigt öka Sveriges insatser för dem som lever i fattigdom och förtryck i u-länderna. Med denna reformvilja blir det särskilt viktigt att se till att vi har en ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar för reformarbete. Det är detta som vägleder oss i arbetet på att återvinna styrka och balans i den svenska ekonomin.

Herr talman! Ola Ullsten skröt liksom sina regeringskollegor om hur låg arbetslösheten är i Sverige. Men det är, som redan har påpekats, en skönmålning som människorna inte känner igen. Till de 100 000 som är öppet arbetslösa måste läggas stora andra grupper. En del är på AMS-utbildning, det är sant, men de vet inte om de får några jobb när utbildningen är färdig. Många är på skyddade och halvskyddade verkstäder, och de har tyvärr knappast någon chans att få andra jobb. Man måste, som jag tidigare nämnde, räkna med att det är mellan 700 000 och 800 000 människor som ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen. Det är, herr Ullsten, ingenting för ett samhälle att skryta med. Ola Ullsten citerade flitigt ur LO-ekonomernas senaste konjunkturberättelse. Jag vill ta ett annat citat ur den: ”En fortsatt sysselsättningsnedgång inom industrin i storleksordningen 40 000 personer verkar trolig också mellan 1977 och 1978. Till denna minskning får sedan läggas en trendmässig minskning inom jordoch skogsbruk om uppskattningsvis 10 000 personer. En effekt av åtstramningspolitiken lär också bli att antalet sysselsatta minskar inom privata tjänster även om en viss övergång till kortare arbetstider delvis motverkar detta. För att förhindra att den totala sysselsättningen sjunker måste den offentliga sektorn öka sin sysselsättning med 50 000-60 000 personer. Det är ingen tvekan om att det finns ett behov av en sysselsättningsökning av minst denna omfattning. Frågan är om regeringen vill genomföra den.” Så skriver LO-ekonomerna, som herr Ullsten tydligen uppskattar för deras bedömningar. Jag har tidigare i debatten tagit upp den här frågan, bl.a. med Thorbjörn Fälldin. Vpk har framlagt ett förslag om att skapa 100 000 nya jobb på 12 månader. Det skulle ske genom ökat bostadsbyggande, ökat daghemsbyggande, ökad personaltäthet inom daghem och fritidshem osv. Thorbjörn Fälldin avvisade i andra omgången detta förslag med att det ställde krav på en utökning av den offentliga sektorn, och det vill han och regeringspartierna inte vara med om. I ett annat inlägg talade Thorbjörn Fälldin om hur viktigt det var att man tog bort arbetsgivaravgifterna för landsting och kommuner för att de skulle få möjlighet att öka sin verksamhet. Där var han alltså plötsligt anhängare av en ökning av den offentliga sektorn. Thorbjörn Fälldin har alltså i debatten framfört två ståndpunkter: Man kan öka den offentliga sektorn och man får inte öka den offentliga sektorn. Gösta Bohman hörde vi sedan bestämt ta avstånd från varje ökning av den offentliga sektorn. Nu skulle det vara intressant att höra vad det tredje regeringspartiet har för ståndpunkt. Det finns en möjlig ståndpunkt till, nämligen att entydigt tala för en ökning av den offentliga sektorn, vilket vpk tycker är nödvändigt. Jag hade några ord kvar att säga till Gösta Bohman när jag förut, genom ett missförstånd, blev avbruten av talmannen. Gösta Bohman accepterade utan genmäle min beskrivning av regeringens ekonomiska politik. Vad regeringen framför allt prålar med — och som också Gösta Bohman gjorde — är att prisstegringstakten skulle vara lägre än förra året. Det finns verkligen ingenting som säger att Sverige skall leda Europaligan när det gäller prisstegringar. Ingen vet heller ännu vad slutresultatet blir under det här året. Om det skulle bli 8-9 26 som Gösta Bohman hoppas, bör det jämföras med vad som för ett årtionde sedan var vanligt inom den svenska ekonomin. Då är det en hög siffra. Det är inte heller säkert att regeringens siffror kommer att bli verklighet. Jag vill förutom det stora budgetunderskottet och uppladdningen av likviditet hos företagen, som redan har nämnts här i debatten i dag, peka på ytterligare en faktor som starkt driver på inflationen och prisstegringarna. Det gäller den stora ökning som skett av den utelöpande penningmängden —- med 10-15 96 bara på 12 månader. Detta är utan tvivelen starkt inflationsdrivande faktor. Herr talman! Som vi vet av den svenska historien råkade finansministrar som fingrade på valutan — exempelvis en herr Görtz under Karl XII:s tid — ut för ett rätt oblitt öde. Under Gösta Bohmans tid har inflationen slagit efterkrigsrekord i Sverige. Med våra mildare seder är det över ett år kvar innan det blir någon ändring på finansministerposten. Det återstår alltså — det måste man tyvärr konstatera — många bittra lärdomar att dra innan den politiska blomstertiden kommer för folkmajoriteten.

Herr talman! Med hänsyn till de debattregler som gäller kan det inte bli mycket till debatt. Men jag tyckte att eftersom Ola Ullsten debuterar i sin nya roll, skulle jag i alla fall hälsa honom välkommen i diskussionsklubben. Jag tycker som C.-H. Hermansson att det var rätt märkligt med detta enorma skryt och denna självbelåtenhet som har präglat mycket av regeringstalesmännen. Vi utgår från en situation där ni har fått den svenska ekonomin i ett bottenläge, där investeringarna har rasat, levnadsstandarden har rasat, underskotten är enorma och produktionen går ned. Om det inte blir en stabilisering eller någon liten förbättring, så går vi mot något av en nationell katastrof, och det är inte mycket att skräppa med. Ola Ullsten säger att regeringen har rätt, oppositionen har fel. Jag tycker, inte överraskande, tvärtom. Jag menar att den förbättring av kostnadsläget som ni uppnått har skett genom att ni jagade upp inflationsnivån till absoluta rekordhöjder. Genom att medvetet släppa fram inflationen pressade ni ned folks levnadsstandard. Ni tillät också ett fullkomligt enormt underskott i statsfinanserna. Jag menar att man med vår politik hade kunnat uppnå en förbättring av kostnadsläget utan dessa mycket negativa verkningar och drastiska metoder. När det gäller statsfinanserna och skatterna har herr Mundebo förklarat att vi har ett underskott på 40 miljarder i vår statsbudget. Detta underskott är bestående, utan att det finns pengar för en enda reform. Ändå går ni alla upp och lovar reformer som ytterligare skulle jaga upp detta underskott i statsbudgeten, som redan är 10 "6 av BNP. Det gäller framför allt skattesänkningar — marginalskattesänkningar och andra skattesänkningar. Hur skall ni finansiera det? Ola Ullsten har förklarat i tidningarna häromdagen att skattetrycket måste förbli oförändrat. Ändå står han här och lovar skattesänkningar. Det vore naturligtvis så mycket lättare att i oppositionsställning stå och lova reformer och skattesänkningar. Men nu är det vi som får stå för ansvaret och fråga: Hur skall ni betala detta? Vi gör det av goda skäl, eftersom vi tror att ni driver politiken ”efter oss syndafloden” och att vi skall tvingas att röja upp. Det gör att vi känner en viss oro. Det är oerhört betecknande att när vi har förbättrat budgeten med 5 miljarder säger ni: 5 miljarder är ju ingenting. Och då är det alltså mycket mer än hela underskottet för två år sedan när vi senast hade socialdemokratisk regering. Men om ni nu är oroade för budgetläget och om ni nu är angelägna om reformer, varför gör ni av med 4 miljarder i dag utan vidare? Det skall ge 5 000 nya jobb. Det betyder 800 000 per jobb, och det är en ovanligt dyr metod i så fall. Det är inte sant som Ola Ullsten säger, att ni värnar om de sämre ställda. Barnfamiljerna har fått en mycket påtaglig nedpressning av sin levnadsstandard. En lågavlönad textilarbeterska har fått en minskning med 2 000 kr. och det är mer för en del andra, framför allt för dem som har flera barn. Men varför gör ni av med 4 miljarder? Varför använder ni inte i stället hälften av dem och går ut och säger till barnfamiljerna: Genom en höjning av barnbidraget och genom en sänkning av matpriserna skall vi se till att ni slipper en levnadsstandardsänkning i år. Men det vill ni inte. Det är ett slags tungomålstalande när ni säger att ni värnar om de sämst ställda, samtidigt som ni konstaterar att vi får acceptera att deras standard går ner med 2 000 kr. och att vi inte har råd att förbättra för dem för vi måste göra av med pengarna för andra ändamål.

Om allt detta har ni inte tid att prata när ni skall berömma er själva, men ni kan glömma statsfinanserna och framför allt glömma barnfamiljernas och de sämre ställda gruppernas läge i det svenska samhället.

Herr talman! Olof Palme tycker inte om att jag skryter. Jag tyckte inte själv att jag gjorde det. Jag försökte att beskriva den ekonomiska verklighet vi lever i och tala om hur besvärligt det är. Men samtidigt försökte jag peka på de små förbättringar som har inträffat i en politik, som i hög grad har sina problem rotade i en tid när Olof Palme var statsminister. Det var en beskrivning av verkligheten som jag tror Olof Palme i mycket få avseenden kan tillbakavisa som felaktig. För att då visa hur man egentligen skall göra när man inte skryter, så säger Olof Palme i svepande gester, nu liksom tidigare i dag: Med vår politik skulle alla dessa problem vara borta som i ett litet nafs. Inga budgetunderskott, ingen inflation, höga investeringar, ingen arbetslöshet osv. Det var lätta små förhoppningar om alla de problem man kan lösa i framtiden. Det var i så fall mera av skryt än att beskriva den verklighet vi lever i. Så till detta med marginalskatten. Jag lovade faktiskt inte ut några stora marginalskattereformer, och det gjorde inte heller budgetministern tidigare i dag. Jag bara ställde mig litet undrande inför hur det kunde komma sig att socialdemokraterna har motsatt sig de små förbättringar i den riktningen som faktiskt har gjorts. Jag uppehöll mig, som jag tidigare sade, inte så mycket vid förhoppningar för framtiden utan vid vad som faktiskt har hänt: inflationsskyddet av skatteskalorna och de två sänkningar av marginalskatterna som har skett. Jag ville ha en debatt mera om principerna än om i vilken takt vi skall fortsätta att sänka marginalskatterna. Jag skulle vilja fråga Olof Palme, om han anser att det är rimligt att helt vanliga löntagare — arbetare och tjänstemän — betalar en marginalskatt på helt ordinära inkomster som ligger på mellan 65 och 75 "4. Är det ett bra system eller är det inte ett bra system? Om det inte är det, då borde det finnas utrymme för en konstruktiv diskussion mellan Olof Palme, mig och andra om vad man skall göra för att få systemet bättre. I det statsfinansiella läge som råder kan självfallet inga större skattesänkningar genomföras om de inte också finansieras — det sade jag också tidigare, vilket Olof Palme påvisade — utan en nedpressning av marginalskatterna måste ta tid. Låt oss då diskutera avvägningar mellan olika inkomstgrupper när det gäller att sänka marginalskatten! Det är ju det debatten handlar om. Om svaret från Olof Palme är ja, om han alltså anser att det här systemet är rimligt och att dagens skattesituation är som den bör vara, då har socialdemokratin intagit en ståndpunkt som på ett ganska uppseendeväckande sätt strider mot den verklighet som praktiskt taget alla löntagare i det här landet upplever. Vi har ett högt skattetryck, och det kommer vi inte förbi så särskilt snabbt. Tvärtom kommer det kanske att bli något högre. Men vi måste ju få fram de resurser vi behöver för att klara rader av reformuppgifter i framtiden — löften till de gamla, till barnfamiljer osv. Då är det viktigt att vi har ett instrument för att ta in de resurserna som människor upplever som rimligt och rättfärdigt. Människor skall inte behöva uppleva marginalskatterna som en sorts kvarnsten som gör att extra arbetsinsatser, lönehöjningar och sådant är en omöjlig väg för att förbättra den egna ekonomiska situationen. Men så fungerar ju marginalskatterna i dag. Jag har med detta inte givit några löften om att stora marginalskattesänkningar skall ske, utan jag har velat föra en diskussion om huruvida det nuvarande marginalskattesystemet är rimligt eller inte. Hittills förefaller det som om Olof Palme och socialdemokratin, till skillnad från exempelvis TCO, anser att systemet bör förbli som det är. Olof Palme liksom tidigare också Kjell-Olof Feldt reste en annan fråga som är viktig. Den gällde hur de partier som har stora reformambitioner skall reagera i tider av ekonomisk påfrestning i likhet med dem vi upplever just nu. Den frågan kan inte besvaras med några enkla ideologiska formuleringar eller med allmänna glåpord mot folkpartiet om att vi skulle ha övergivit våra sociala reformambitioner. Folkpartiet har i regeringen gjort sitt val: Vi sätter insatser för de människor som är eller riskerar att bli arbetslösa främst. Vi gör det därför att arbetslösheten mer än någonting annat vidgar klyftorna i ett samhälle. Ni säger nu som någon sorts kritik mot regeringen att socialdemokratin aldrig har kunnat godta stigande arbetslöshet som ett sätt att lösa ekonomiska problem. Men ni förtiger att den socialdemokratiska regeringen under den förra lågkonjunkturen faktiskt godtog en betydligt större arbetslöshet än den vi har f.n. Ändå var de allmänna svårigheterna i den internationella ekonomin då inte alls lika stora som de varit nu. Gemensamt kan vi känna oro — och jag är övertygad om att vi gör det — för att 89 000 människor går arbetslösa enligt de senaste mätningarna i april. Men låt mig påminna om att i april 1972 var 109 000 människor arbetslösa efter den föregående vintern, då ytterligare några tiotusental hade varit utan jobb Och framför allt: Den politik som ni nu rekommenderar skulle ha lett till betydligt högre priser på svenska varor, mindre av svenska produkter hade kunnat säljas och det hade fört med sig betydligt värre hot mot sysselsättningen än vad vi nu har upplevt. Jag tror inte heller att den sämre konkurrenskraft, som en utebliven devalvering, uteblivna sänkningar av arbetsgivaravgiften etc. hade lett till, skulle ha kunnat kompenseras av efterfrågan här hemma. Jag tror inte att det finns särskilt många fackekonomer som menar att så varit fallet. Vi måste helt enkelt kunna ha sådana priser på våra exportvaror att vi har konkurrensförmåga på utlandsmarknaderna. Annars klarar vi inte sysselsättningspolitiken. Socialdemokraterna kritiserar nu regeringen för att den stramar åt den privata konsumtionen för mycket. Men det är just tack vare att vi genom devalveringen och andra regeringsåtgärder vänt utvecklingen och når överskott i handelsbalansen som vi efter hand får förutsättningar för att öka konsumtionen här hemma. Socialdemokraternas alternativ hade lett till att Sverige hade fortsatt att tappa andelar på världsmarknaden. Med den utvecklingen hade vi inte haft något annat val än att pressa ned efterfrågan i Sverige, om vi velat förbättra bytesbalansen, och det säger socialdemokraterna att man hade velat. Ni förtiger dessutom att era förslag att höja arbetsgivaravgiften utöver att höja kostnaderna för näringslivet också skulle verka allmänt återhållande på efterfrågan och människors köpkraft. Höjda arbetsgivaravgifter har inte alls den effekt på inkomstfördelningen som ni påstår. Om avgiften skall räknas av från löneutrymmet — och det är ju den allmänna tanken att så skall ske — innebär detta att löneökningen minskar i motsvarande takt. Och varje utebliven löneprocent slår faktiskt hårdare för dem som har lägre inkomster än för dem som har högre. Om man nu vill ta upp en diskussion om det sociala ansvaret, herr talman, räcker det inte med bara allmänna formuleringar; det gäller också att kunna visa att man för en konkret politik som leder till resurser att föra en progressiv politik. Om man hade följt det socialdemokratiska receptet hade förutsättningarna för de sociala förbättringarna varit betydligt sämre än de är med den politik som regeringen för.

Herr talman! Ni har inte bara så oherrans mycket tid utan ni läser också upp långa skrivna anföranden som gör att debatten blir ännu svårare. Men låt mig ta det mycket enkelt. För det första marginalskatten: Vi lade i våras fram ett förslag som innebar betydligt större sänkningar av marginalskatten i de vanligaste inkomstlägena än vad regeringen drev igenom. Det var innebörden av vårt förslag om skatteskalorna för 1978. För det andra: Om man nu skall utlova sänkta marginalskatter, vilket är trevligt att kunna göra, skall man tala om hur det skall genomföras och vad man är beredd att uppoffra i stället. Att ha principer är ohyggligt lätt, men vi har dock ett budgetunderskott som är över 40 miljarder kr., vilket är mer än 10 74 av bruttonationalprodukten. Var tredje krona som betalas ut är lånad. Det finns inga pengar där för några skattesänkningar alls, men nu står ni alla och lovar sänkta marginalskatter, sänkta kommunalskatter, höjda grundavdrag och vad det är. Då frågar vän av ordning: Varifrån skall ni ta pengarna till detta? Det är väl inte så konstigt! Det som är konstigt är att vi socialdemokrater skall spela den ansvariga rollen. Om ni nu tycker att det är så viktigt hur mycket de enskilda medborgarna har i plånboken, varför smäller ni då i dag i väg med 4 miljarder kronor i sänkta arbetsgivaravgifter? Varför använder ni i så fall inte de pengarna till att sänka marginalskatterna? Vi vill i dagens läge använda inte ens hälften därav för att göra en engångshöjning av barnbidraget med 500 kr. per barn och sänka matpriserna på baslivsmedel med 10 96. Det är i linje med den sociala rättfärdigheten och det sociala ansvaret. Det säger ni nej till. Därmed säger ni ja till ökade sociala klyftor och ja till en nedpressad levnadsstandard för det överväldigande flertalet av landets barnfamiljer och lägre inkomsttagare. Då diskuterar man inte bara principer — man diskuterar praktik. Praktiken är uttryck för var man ställer sig. Ställer man sig på barnfamiljernas och på de lägre inkomsttagarnas sida, hävdar man en viss princip: den sociala rättfärdighetens princip. Det är den vi hävdar i dag mot er.

Herr talman! Först några ord om arbetsgivaravgiften. Vad Ola Ullsten och de andra i den borgerliga regeringen absolut inte tycks kunna förstå är att det handlar om löntagarnas pengar — inte om arbetsköparnas. Ni tar alltså av löntagarnas pengar och ger till företagen. Så är det enligt den beskrivning Ola Ullsten själv gjorde för en stund sedan av innebörden i arbetsgivaravgiften. Det är detta både vi och socialdemokraterna bestämt vänder oss emot. Sedan vill jag notera att Ola Ullsten inte svarade på min fråga, hur folkpartiet ställer sig till den nödvändiga utvidgningen av den offentliga sektorn och sysselsättningsmöjligheterna där. Ola Ullsten citerade med varmt hjärta, flera gånger t.o.m., vad LO-ekonomerna hade skrivit. Jag citerade ett annat stycke om den minskning i industrisysselsättningen och sysselsättningen i jordbruket som troligen skulle komma och LO ekonomernas utsago att man måste öka antalet jobb i den offentliga sektorn med 50 000-60 000 för att inte arbetslösheten skulle växa. Thorbjörn Fälldin avvisade ena gången våra förslag om en ökning av antalet jobb i den offentliga sektorn. Andra gången talade han allmänt om att man kunde acceptera en utvidgad offentlig sektor. Gösta Bohman avvisade detta bestämt. Vad säger Ola Ullsten och folkpartiet? Och det skall vara ett konkret besked om hur man ställer sig i dag; allmänna deklarationer har ingen betydelse för de arbetslösa. Sedan till frågan om sänkningen av marginalskatten, som Ola Ullsten talade så varmt för. Det blir samtidigt ett svar på vad Thorbjörn Fälldin tidigare sade om att regeringens skattepolitiska reformer främst skulle gynnat de vanliga löntagarna. Det är emellertid så — och det har också uttryckligen visats av det material som har lagts fram av 1972 års skatteutredning — att en sänkning av marginalskatterna ger mycket stora skattefördelar för de högre inkomsttagarna, medan de lägre inkomsttagarna erhåller en mycket ringa lättnad. 1972 års skatteutredning föreslog en sänkning av marginalskatterna i tre etapper. Enligt utredningens förslag skulle en person med en taxerad inkomst på 35000 kr. år 1978 med de tre stegen erhålla sammanlagt 25 kr. i skattelättnad! En person med 200 000 kr. skulle däremot erhålla 2 850 kr. Man kan också räkna ut hur mycket olika grupper får kvar efter den här sänkningen av marginalskatterna. Den som har 35 000 får en ökning av inkomsten efter skatt med 0,1 26. Den som har 40 000 får plus 0,9 26. Med 80 000 blir det plus 8,5 26 och med 200 000 blir det plus 5,9 26. Är det, Ola Ullsten, reformer som förbättrar för dem som har det mest besvärligt?

Herr talman! C.-H. Hermansson hävdar att vi tar pengar från löntagarna och ger till företagen. Det är hans beskrivning av den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. Vad som händer är att vi försöker föra en ekonomisk politik som ger företagen chansen att stå och helst också gå litet på egna ben. Vi motsätter oss en politik som har som utgångspunkt att vi skall försvåra för företagen att själva vara lönsamma för att i stället kunna gå in med riktade åtgärder som bestäms av politiska församlingar. Vi tror att det är de som finns ute i företagen — företagsledningarna och löntagarna —som har de bästa förutsättningarna att bedöma vad som är riktiga produkter. Därför menar vi att det är nödvändigt att göra vad man kan också generellt för att sänka kostnadsläget. Genom devalveringen, som vi har talat så mycket om i dag, genom att sänka den allmänna arbetsgivaravgiften etc. skapar man förutsättningar för företagen att fortleva och fortsätta sin verksamhet och att ge sysselsättning. Det är detta pengarna används till. De används också till näringspolitiska insatser. Vi har fått överta en hel serie av krisbranscher inom många områden som sysselsätter många människor. Vi har tvingats gå in med finansiellt stöd i olika former, lånegarantier, kapitaltillskott och vad det nu kan vara, för att undvika att tiotusentals människor blir arbetslösa. Det är alltså sådana saker som de pengar används till som C.-H. Hermansson säger att vi tar från löntagarna och ger till arbetsgivarna. Vi använder som sagt pengar för arbetsmarknadspolitiska insatser. Och när jag säger att vi där gjort större insatser än någon regering har tvingats till på mycket länge, så är det inte i syfte att skryta med hur mycket som görs i och för sig, utan det är för att bemöta den kritik som kommer från olika håll om att den här regeringen inte skulle vilja föra en aktiv fördelningspolitik, att vi skulle strunta i om folk har jobb eller inte. Jag vill visa att det inte är så. Då måste vi redovisa vad som görs på det arbetsmarknadspolitiska området, och det är som sagt mera än man någonsin gjort i det här landet tidigare. Det är också anledningen till att vi kunnat hålla sysselsättningen uppe trots en långvarig och djup lågkonjunktur. Vi har lyckats hålla arbetslösheten på lägre nivå än man klarade under den tidigare lågkonjunkturen, då det var socialdemokratin som gjorde prioriteringarna mellan att klara den externa balansen och att klara sysselsättningen i landet. När det gäller marginalskatterna är det fortfarande så, Olof Palme, att jag bara har uppehållit mig vid den politik som regeringen har fört och vid den ståndpunkt som socialdemokratin intagit till den politiken. Vi har genomfört inflationsskydd, som innebär att löntagarna slipper betala skatt för någonting annat än de faktiska förbättringarna av köpkraften. Det är en sak som starka löntagarorganisationer länge begärt, men som socialdemokratin motsatte sig. Jag ställde frågan: Varför gör man det i strid med de löntagarintressen man annars alltid säger sig hävda? Vi har också sänkt marginalskatterna i två skatteomläggningar, 1977 och 1978, i bredare skikt än vad socialdemokraterna velat vara med på. Jag har uppfattat att socialdemokraternas inställning har att göra med en principiell motvilja mot att acceptera att marginalskatteproblemet faktiskt finns. Men skulle här ha skett en sinnesförändring? Skall jag tolka Olof Palmes sista inlägg på det sättet att socialdemokraterna nu också är med på att sänka marginalskatterna? Så mycket bättre i så fall. Då kanske det finns utrymme för en bred politisk uppgörelse kring en av de verkligt viktiga reformerna av vårt skattesystem, en reform som f. ö. inte begränsar sig till att justera i skattesystemet utan har stor betydelse för hela dynamiken i den svenska ekonomin. Vad skall nu hända? Ja, 1972 års skatteutredning lade för inte alltför länge sedan fram sina förslag, och de förslagen är nu ute på remiss. Vi skall först avvakta vad remissinstanserna säger. Förslagen handlar f. ö. inte bara om marginalskatter, eller om statsskatten över huvud taget, utan de handlar också om företagsbeskattningen och om vad som skall ske med de kommunala skatterna. Men vad som är viktigt att slå fast är att regeringens och folkpartiets inriktning är att sänka marginalskatterna för de breda grupperna av inkomsttagare. Skulle det — mot all förmodan — vara på det viset att socialdemokraterna efter dagens debatt är villiga att säga att också de är med på detta vore det i så fall alldeles utmärkt — då hade ju något resultat blivit följden av denna långa träta. C.-H. Hermansson frågar vad jag svarar på frågan, huruvida den offentliga sektorn skall växa eller inte. Jag utgår, liksom de flesta gör, från att antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn kommer att växa. Jag föreställer mig att det är nödvändigt för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas. Vi kan säkert även fortsättningsvis räkna med ökad produktivitet inom näringslivet och ett behov av färre anställda per producerad enhet där. Den offentliga sektorn måste då kunna sysselsätta fler. Men framför allt handlar det givetvis om de behov som den offentliga sektorn är till för att tillgodose. De behoven är stora och kommer i framtiden att bli ännu större. Jag har tidigare pekat på ett av skälen till det, nämligen åldersstrukturen i Sverige. Sverige är på väg att bli ett äldresamhälle. Antalet människor över 70 år ökar med ungefär 200 000 mellan åren 1975 och 1985 samtidigt som befolkningen i övrigt kommer att stagnera. Det är klart att detta ställer stora krav på bl.a. våra vårdresurser. Det är den typen av behov som den offentliga sektorn skall tillgodose.

Herr talman! Olof Palme gjorde för en stund sedan gällande att en enorm självbelåtenhet karakteriserade regeringens talesmän när de skildrade det ekonomiska läget. Självfallet kan jag bara tala för mig själv, men jag vill säga att jag faktiskt känner en ganska stor ödmjukhet inför den situation vi befinner oss i samtidigt som jag anser mig ha full rätt att inregistrera de faktiska resultat och företeelser som pekar åt rätt håll. När vi övertog det här jobbet pekade alla siffror neråt, men nu pekar så pass många siffror uppåt att man börjar få en känsla av att den ekonomiska tandvärken håller på att släppa. Det känns behagligt, även om vi inte kan vara säkra på vad som kommer att ske i framtiden. Ni tycker, sade Olof Palme, att regeringen har rätt och att oppositionen har fel. Och jag tycker precis tvärtom, tillade han. Ja, vi vet ju vad vi tycker, men vi vet faktiskt inte vad ni tycker. Det enda vi vet är att ni alltid tycker precis tvärtom. Vi kan när det gäller vårt tyckande och de åtgärder som vi har vidtagit peka på faktiskt uppnådda resultat. Även om vi inte vet hur djupgående de är och hur länge de kommer att vara, kan vi i alla fall hänvisa till att de åtgärder vi har vidtagit — och som ni har motsatt er — har lett till resultat på det ena området efter det andra, så att man i dag kan se betydligt ljusare på framtiden än man kunde göra för bara ett år sedan. När man lyssnar på Olof Palmes litanior här i talarstolen har man en känsla av att han avsiktligt har glömt bort att Sverige fortfarande är ett av världens mest välmående länder. Vi har fortfarande i Sverige, Olof Palme, en högre konsumtionsstandard än de flesta andra länder har. Vi har ett finmaskigt socialt välfärdsoch säkerhetsnät som i varje fall inte alla länder har. Vi har mindre inkomstklyftor i det här landet än de flesta andra länder har. Vi har genom de arbetsmarknadspolitiska insatser som ni började med — det erkännandet skall vi ge er — men som vi fullföljt och byggt ut ytterligare lyckats hålla arbetslösheten på en lägre nivå än de flesta andra länder gjort. Detta hindrar naturligtvis inte att det i Sverige finns grupper och enstaka människor som har det bekymmersamt och besvärligt. Men generellt sett finns det ingen anledning att utmåla det här landet på det sätt socialdemokraterna gör, som om vi skulle ha hamnat i en ren social misär, som om människor nästan inte skulle ha pengar till mat för dagen. Vilever, säger Olof Palme i vartenda anförande han håller runt om i landet, i den borgerliga otrygghetens år. Vidare säger Olof Palme att den borgerliga svältpolitiken kännetecknar dagens Sverige. Det är de ord som den socialdemokratiska partiledaren använder i dagens Sverige år 1978. Till misären. som Olof Palme så vältaligt skildrar — vältalig är han obestridligen — skulle den nya regeringen alltså stå kallsinnig, samtidigt som den öser miljarder över landets kapitalägare. ”Sprätter ut pengar”, heter det så målande, när Olof Palme talar. Men det är inte så att Sverige lever i misär och elände. Det är, som jag nyss sade, få länder som har det bättre.

Jag påvisade alldeles nyss, när Olof Palme förmodligen intog en måltid — för det kan väl inte vara av oartighet som han lämnade salen när jag talade — att den privata konsumtionen förra året minskade med 0,9 26 och att vi i år räknar med en konsumtionsnedgång på 1 26. Det är alltså en nedgång på två år som sammanlagt är mindre än hälften av konsumtionsökningen under 1976. Jag anser att debatten borde få rimligare proportioner om man håller sådana siffror i minnet. För bara en timme sedan fick jag telex från vår ambassad i Washington. Man återgav en artikel i dagens Washington Post, där det på framträdande plats fanns en lång artikel signerad av Bernard Nossiter om det ekonomiska läget i Sverige. I rubriken sägs — jag översätter till svenska — att en skadad svensk ekonomi nu håller på att återvinna hälsan på grund av att man iakttar återhållsamhet, bl.a. på lönesidan. Med tanke på, säger man på ambassaden, den negativa publicitet vi fått den senaste tiden torde denna artikel kunna betecknas som en vändpunkt. I nästan lyriska ordalag beskrivs hur den svenska regeringen lyckats vända en svår ekonomisk sits, så att man nu är på väg uppåt igen. Det är inte för att framhålla detta som jag citerar artikeln, utan för att återge en bit av den som innehåller en intervju med Per-Olof Edin, som karakteriseras som en man med högt anseende, och det håller jag med om. Per-Olof Edin är ekonom, säger man, och anställd inom Metallarbetareförbundet. Han försvarar den starka återhållsamhet som man ålagt sig på LO håll. Översatt till svenska säger Per-Olof Edin: Nästan varje medlem i vår organisation förstår att det nya avtalet innebär att våra inkomster måste gå ner, och man förstår också att detta är nödvändigt för vårt bästa på lång sikt. Det är bra för regeringen också, tillägger Edin, men vi måste ändå alltid välja det som är bra för våra medlemmar. I varje fall, säger han med ett leende, är det naturligtvis lättare att ålägga sig begränsningar när man har det bra. När man lyssnar på Olof Palme får man en känsla av att Sverige verkligen inte har det bra. Men det är inte regeringen som har framtvingat konsumtionsminskningen. Självfallet beklagar vi att den var nödvändig att genomföra, men konsumtionsminskningen är helt enkelt följden av att Sverige sedan 1973 har tillåtit sig en konsumtionsökning som i mycket hög grad har överstigit de produktiva resurser vi har i vårt land. Vi har alltså levt över våra tillgångar. Detta gäller generellt sett — det finns naturligtvis grupper som inte haft det så utan har haft det besvärligt. Att återställa balansen i vår ekonomi förutsätter helt enkelt att vi på nytt anpassar konsumtionen till produktionen. När en familj har levt över sina tillgångar måste den pressa ner sin standard för att komma i takt med utvecklingen. På samma sätt förhåller det sig med en nation. När socialdemokraterna talar om allt gott som en socialdemokratisk politik under åren efter 1976 skulle ha medfört, om de hade haft möjlighet att förverkliga sin politik, ger de en falsk bild av verkligheten. I själva verket skulle naturligtvis socialdemokraterna ha stått inför exakt samma problem som vi ställdes inför. De skulle också ha tvingats att vidta åtgärder för att återställa balansen i ekonomin. Den uppgiften hade de inte kunnat smita ifrån. De hade möjligen kunnat skjuta upp den något, men i så fall skulle kriserna ha blivit ännu allvarligare. Även en socialdemokratisk regering skulle ha tvingats att devalvera — det påstår jag. Man kanske inte hade lämnat valutaormen. I så fall skulle den sista devalveringen ha blivit verkningslös. Kanske skulle man inte ha sänkt arbetsgivaravgifterna. I så fall skulle det bara ha gjort saken värre. Det hade inneburit att vi skulle ha stått inför mycket större problem, mycket större svårigheter och att vi skulle ha stått mycket längre ifrån en lösning av våra ekonomiska problem än vad vi gör i dag. I så fall skulle den förbättring av vår ekonomi som vi nu kan räkna med inte ha inträffat.

Hur skulle det vara om man från det gamla regeringspartiet kunde få ett konkret förslag redovisat för sig med de konsekvenser som skulle ha följt av en socialdemokratisk politik? Det går ju att göra försörjningsbalanser. Det finns väl fortfarande ekonomer kvar i det socialdemokratiska partiet som kan göra försörjningsbalanser, som man gjorde på den tiden då man satt i regeringsställning.
Herr talman! Jag drar visserligen på oss risken att Gösta Bohman går upp i talarstolen och läser upp en sådan här mjältsjuk drapa på tio minuter till, men jag skall använda en minut och säga tre saker. För det första: Vi kan väl läsa tidningar själva. Nossiter är en gammal vän till mig. Jag träffade honom när han var här. Han sade då: Det är fantastiskt att den svenska arbetarrörelsen och den svenska fackföreningsrörelsen har denna självdisciplin. Det är djupt beundransvärt. Det är den som har svarat för den förbättring som skett. Per-Olof Edin är en framstående medlem av den fackliga maffia som ni åker omkring och gnäller om i andra sammanhang. Men här duger han. För det andra: Jag har aldrig talat om borgerlig svältpolitik. Jag har talat om borgerlig svångremspolitik. Och svångremmen har jag fått av Gösta Bohman — den är hans bidrag. Svångrem och kniv är två attribut som Gösta Bohman har infört i den politiska debatten, och jag har använt det ena. För det tredje: Gösta Bohman säger att Sverige i alla fall fortfarande är ett välmående land. Ja visst! Men fåglarna vet hur länge det blir det om ni får hålla på längre.

Herr talman! Jag skall också fatta mig mycket kort. Den omständigheten att Bernard Nossiter är vän med Olof Palme gör honom faktiskt inte till sämre karl. Det medgivandet skall jag gärna göra. Jag känner också Nossiter. Jag vet att han besökte Olof Palme. Han har också besökt mig och Per-Olof Edin. Han har gjort sig en bild av vad som har hänt i Sverige. Han reste tillbaka till Amerika och konstaterade: Nu är den svenska ekonomin på rätt väg tack vare de insatser som den svenska regeringen har gjort och också tack vare det ansvarsmedvetande och den ansvarskänsla som den svenska fackföreningsrörelsen har visat. Jag inregistrerar det här som något positivt. Olof Palme försöker vända det till något negativt. Jag har aldrig någonsin, Olof Palme, talat om svensk fackföreningsrörelse som en maffia, och det vet Olof Palme. Använd det begreppet i debatter med den som kan ha använt det. Jag tycker att svensk fackföreningsrörelse har visat ett utomordentligt ansvarsmedvetande. I vartenda sammanhang i anslutning till den här avtalsrörelsen, i vartenda sammanhang där jag talar ekonomi skjuter jag fram det ansvarsmedvetandet, och jag tillägger varje gång att det ansvar som svensk fackföreningsrörelse har tagiti år är förpliktande för regeringen att ta på sig motsvarande börda, att visa att vi är villiga att leva upp till detta. Jag kräver inte att oppositionen skall göra det, men jag tycker att det vore bra om oppositionen gjorde det i någon mån i stället för att gnälla och uttala sitt missnöje som Olof Palme gör. Sedan står Olof Palme här i talarstolen och förnekar att han har talat om borgerlig svältpolitik. I så fall har Olof Palme inte läst upp vad det står i manuskripten till de tal som han skulle ha hållit I maj. Jag skall inte slå vad med Olof Palme. Den här gången vinner jag nämligen och Olof Palme kan behöva sina pengar i dessa ”svångremmens” tider.

Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt tacksam och framför allt överraskad över att jag fick en chans att komma upp här i talarstolen efter den enorma snacksalighet som har presterats från regeringsbänken i dag. Jag vill också ge herr Bohman ett erkännande för det sista han sade: i dessa svångremmens tider. Det var en ärlig bekännelse som man inte alltid får från det hållet. Mitt inlägg i dag, herr talman, blir naturligtvis med nödvändighet präglat av vissa upprepningar av vad som har sagts under den här åtta timmar långa debatten. Jag kan egentligen inte göra annat än att försöka variera texten och möjligen få in en del nya synpunkter på det hela. Regeringens företrädare har också, stödda av finansutskottets majoritet och dess talesman, redovisat sitt fögderi i termerna Hurra vad vi är bra — även om Gösta Bohman, för att det skall låta litet bättre, har velat ålägga sig en viss blygsamhet samtidigt som han talar om hur duktig regeringen har varit. Framför allt anför man här som stöd i sin argumentering resultatet av fjolårets devalveringar och innevarande års och fjolårets genomförda skattehöjningar i fråga om såväl mervärdeskatten som en rad punktskatter, ingrepp som — det har sagts med all önskvärd effektivitet — hårdast drabbar de svenska medborgarna i deras dagliga livsföring. Resultatet av åtgärderna skulle enligt regeringens propaganda vara att industrin nu har återvunnit en stor del av sin konkurrensförmåga, att ett bättre läge i handelsoch bytesbalansen har uppstått, och vi skulle som både regeringen och finansutskottet ser det nu från oppositionens sida egentligen bara ha att skrapa med foten och gratulera till den framgångsrika politiken. Jag vågar nog säga att detta i själva verket inte är regeringens förtjänst. Trots regeringens enligt min mening mycket felaktiga ingripanden på det ekonomiska området, har det under den allra senaste tiden sett ut som om vi skulle se en ljusning vid horisonten. Visar det sig vara riktigt, är det väl i allt väsentligt de svenska löntagarnas förtjänst. Jag fick här i min hand en broschyr som heter Fakta om Sveriges ekonomi — jag hoppas att Gösta Bohman har läst den; den är utgiven av Svenska arbetsgivareföreningen, och man kan skryta med att det är en mycket trevlig och bra liten skrift. Av den skriften framgår att en jämförelse av kostnadsökningen per producerad enhet i vårt land och i länderna i vår omvärld visar att under åren 1973 och 1974 hade de svenska företagarna alldeles påtagliga favörer framför sina konkurrenter. Under åren 1975 och 1976 hade utländska företagare favörer framför de svenska företagarna. År 1977 var det exakt lika — då arbetade man med samma kostnadsförutsättningar. Prognosen för 1978 visar en alldeles avgörande favör för de svenska företagarna framför deras konkurrenter i utlandet, just på grund av den blygsamhet och försiktighet, varmed löntagarna har hanterat avtalsrörelserna innevarande år. Nu är naturligtvis det här problemet komplicerat. Det bästa beviset för hur industrin betraktar sig i nuet och i framtiden får man emellertid, om man avläser dess investeringsprognoser. Även med de förbättringar jag har redovisat är det av någon underlig anledning på det sättet att industrin ännu inte fått tillbaka den livslust och investeringsaktivitet som är önskvärd. Jag skulle egentligen inte behöva repetera siffrorna — minus 16 "4 under fjolåret och minus 12 ”4 enligt prognosen för 1978 när det gäller investeringsaktiviteten. Detta är djupt oroande. När vi för ett par dagar sedan diskuterade Gösta Bohmans — jag vågar säga det — ganska misslyckade förslag till sparstimulanser. tillät jag mig säga att det är klokt att med behärskad fattning vänta med att skriva ut något intyg om hälsotillståndet för den svenska nationen och den ekonomiska situationen. Den omständigheten att vi under innevarande år haft ett handelsöverskott på 2,4 miljarder är i och för sig glädjande, men det har enligt mitt förmenande förklaringsgrunder på vilka man inte utan vidare bygger en bestående slutsats. Vi har haft en låg import under innevarande år. Det är ett resultat av den förda politiken som har pressat ned köpkraften på den inhemska marknaden. Importen har varit så låg att den t.o.m. i absoluta tal är lägre än under motsvarande tid för ett år sedan. Den gamla utvecklingen på handelspolitikens område, som innebar att man stadigt ökade både importen och exporten, har i år i varje fall i fråga om importen varit den rakt motsatta. Uttrycket svångremspolitik börjar bli lite uttjatat nu, men denna har naturligtvis haft sin verkan. Den kan vi nu avläsa på importsidan. De relativt goda exportsiffrorna har också sin förklaring — den har kanske berörts i dag, men i så fall bara i förbigående. Jag tror att exportsiffrorna just nu har mycket av tillfällighetens prägel över sig. En viktig anledning till överskottet är nämligen den lageravveckling som pågår i de svenska företagen. Konjunkturinstitutet har i sina prognoser förutsagt att lageravvecklingen skulle motsvara ett värde av inte mindre än 7 miljarder under innevarande år. Vi byggde upp industrins lagerhållning med accept från alla partier i den avsikten att en ny efterfrågan med hyggliga priser skulle bli den troliga framtidsutvecklingen och att den skulle inträffa i en ganska snar framtid. Vi kan väl nu i efterhand konstatera att perioden med lagerstöd blev lång. De förlängningar som den nuvarande regeringen genomförde — utan att tala om det för riksdagen — var förmodligen till skada för den svenska industrin. En tidigare avveckling av överlagren hade sannolikt kunnat ske med mindre förluster, framför allt inom massaindustrin, där man beräknat överlagren till ca 2 miljoner ton. Även om dessa nu har reducerats snabbt och kanske är avverkade under fjolåret och de första månaderna i år, har det skett till mycket otillfredsställande priser. I den likviditetssituation som den industrin befann sig i och med de räntekostnader som lagerhållningen innebär var vissa företag helt enkelt desperat tvingade att göra sig av med överlagren. Om jag beräknar produktionskostnaderna på köpvirke — en del företag har ju egen försörjning — råder inga tvivel om att man sålde sina massalager till förlustpriser. Ett valutainflöde bara genom avveckling av överlagren på massa bör rimligtvis förstärka vår handelsbalans med ca 3 miljarder. Men när operationen med lageravveckling är genomförd torde utslaget i våra handelssiffror bli ett riktigare och mera normalt uttryck för det verkliga läget. Därför skulle jag gärna vilja varna herr Bohman och säga att vi bör lugna oss ett tag, innan vi hissar flaggan i topp och säger att nu seglar exportskutan för god bris på fritt vatten. Den internationella konjunkturens förbättring kan vi se litet av, men den är ännu ej tillräckligt klart manifesterad. I vilken utsträckning de genomförda devalveringarna har spelat en roll för förbättringen av handelsstatistiken och handelsbalansen kan ställas under diskussion. De har troligen spelat en liten roll. Även bland de professionella fackmännen rådde inte den odeciderade uppfattningen att devalveringarna var så välsignelsebringande och hälsosamma. Ur en artikel i Affärsvärlden den 24 maj citerar jag följande: ”Den effekt som devalveringarna haft på handelsbalansen är troligen liten eller rent av negativ. Konjunturinstitutet räknade t.ex. i den preliminära nationalbudgeten med en priselasticitet för exporten på 0,5 ". första året och 0,7 ”v andra året. Om de relativa exportpriserna genom t.ex. en devalvering sänks med 10 96 skulle alltså intäkterna under första året sjunka 5 96, beroende på att volymökningen inte skulle kompensera intäktsbortfallet av prissänkningen.” Nu är naturligtvis detta räkneexempel underkastat vissa osäkerheter. Jag ifrågasätter om exportprissättningen i stort över huvud taget påverkades av devalveringarna. Jag tror inte att man delvalverade för att vinna marknadsandelar. Man hade ett behov av att ta ut till sista styvern vad man kunde ta ut och det gjorde man. Jag tror inte att man vann några nya exportandelar. Prissänkningen spelade förmodligen en liten roll, och då blev devalveringarna på dessa premisser, vilket har understrukits här i dag, ingenting annat än en extra vinsthemtagning för företagen utan att man i övrigt fått några andra verkningar. Vad man däremot vet är att de genomförda devalveringarna har höjt vår skuldsättning till omvärlden med 8-10 miljarder kronor, vilket också påpekas i reservationen till utskottets betänkande. Det tarvas en ganska enorm exportförbättring, innan den ökade skuldsättningen är balanserad. Än har den bara balanserats till ca en femtedel. Vi vet vidare att devalveringen satte en extra fart på inflationen. Jag citerade en av de neutrala facktidskrifterna. Av gammal vana följer jag också med och läser de olika företagens verksamhetsberättelser.

I den intressanta artikeln i Affärsvärlden konstaterar man vidare att exporten under de gångna månaderna i år har försvagats på för oss viktiga marknader. Försäljningen till Norge, Finland och Storbritannien har gått sämre än genomsnittet. Även vår export till öststaterna och OPEC-länderna går enligt skribenten dåligt. Däremot har vi haft en kraftig exportökning till USA och en hygglig ökning till EG-länderna. Här kan man kanske i en framtidsprognos väga in både plus och minus. USA:s enorma och fortgående ökade underskott i utrikeshandeln — det har berörts här i dag — har oroat den amerikanska administrationen. Starka krafter är i gång för att vända den situationen, vilket — om jag förstått det rätt — måste innebära en medveten neddämpning av konjunkturaktiviteten i denna stora nation i väster. Vill USA bromsa sitt underskott i utrikeshandeln, betyder det att landet måste köpa mindre från omvärlden. Det bjuder till försiktighet från vår sida i fortsättningen vid en bedömning av marknaden. Europas konjunktur är beroende av utvecklingen i USA, och slutsatsen av funderingarna blir onekligen att vi fortfarande är rätt långt ifrån den stabilitet i uppgången som ger oss anledning att med lugn och, för att använda Gösta Bohmans uttryck, förtröstan se mot framtiden. Jag håller således — det är ingen oartighet, herr Bohman -— tills vidare inne mina gratulationer till regeringen och till herr Bohman för en förbättrad utrikeshandel. Vad vi däremot med större säkerhet kan konstatera är att vi fortsättningsvis går kräftgången i den egna ekonomin. Det har sagts vid flera tillfällen i dag, och jag skall inte lägga ut texten så mycket om det, men en nedgång med 4 26 av industriproduktionen under första kvartalet i år ger inte utrymme för någon speciell glädjeyra. Särskilt uppseendeväckande är väl att nedgången avläses också inom den så dominerande verkstadsindustrin, även om orderförbättringen där på senaste tiden gör att det ser litet ljusare ut. Därutöver har vi minustecken på en rad andra viktiga näringsfält. Ser vi produktionsnedgången i samband med vad jag tidigare nämnt om investeringsaktiviteten för industrin, är det hela icke tillfredsställande. Vid en summering av den ekonomiska situationen för dagen konstaterar vi att vi fortfarande har ett lågt bostadsbyggande med vad det innebär av bristande aktivitet inom byggnadsverksamheten och alla de sekundärverksamheter som denna för med sig. Vi har fortfarande en arbetslöshet som är djupt oroande — jag skall säga några ord till Thorbjörn Fälldin om det litet senare. Perspektivet för 1978 ger inga som helst lugnande tecken utan snarare motsatsen. Jag vågar till skillnad mot Thorbjörn Fälldin säga att vi har en arbetslöshet i dag i relation till arbetskraftsutbudet som slår alla tidigare rekord. Egentligen skulle jag här erinra er om alla de storslagna löften som avgavs när ni var i opposition, men det är onödigt att strö mera salt i såren. Det bör svida tillräckligt ändå, när ni ser er omkring i arbetslivet och upplever den arbetslöshet som finns i dag och som tydligen kommer att finnas framöver. Jag har i tidigare debatter gjort den jämförelsen att av fyra svenskar är det tre som arbetar för hemmamarknaden och den fjärde för exporten. I den i och för sig vällovliga ambitionen att rätta till vårt underskott i utrikeshandeln har emellertid regeringen glömt bort hemmamarknaden och nödvändigheten att se till att vi där har en efterfrågan som håller hjulen i gång inom de tre fjärdedelar av vår ekonomi som är beroende av hemmamarknaden. Ni har misslyckats med detta inom byggnadsindustrin och inom övriga hemmamarknadsindustrier. Förklaringen är enkel: om de stora grupperna av konsumenter får ta klara reallönesänkningar, så märks det inom den industri som producerar varor för de svenska hushållen och för hemmamarknaden. Det låga bostadsbyggandet får sina konsekvenser för materialvaruindustrin, för möbelindustrin och för industrier som tillverkar inredningsartiklar. Det märks också när det gäller dagligvarorna, där vi har en absolut volymnedgång i handeln med — som det har sagts tidigare i dag — risker för sysselsättningen inom helt nya områden. Jag tänker då på handeln, distributionen och transportområdet. I dag är således situationen oroande, och jag kan försäkra herr Bohman att den kommer att vara det så länge han sitter fast i uppfattningen att det är just tagelskjortan som nu är det rätta plagget för svenska folket. Man kan inte basera den ekonomiska politiken uteslutande på utrikeshan deln och bytesbalansens problem. Man får lov — om jag får använda uttrycket —- att känna pulsen på utvecklingen i den egna inhemska ekonomin. I själva verket är det ju inte heller någon större skillnad i kostnaderna för samhället att sysselsätta folket med arbetsmarknadsverkets olika aktiviteter i jämförelse med att ha dem ute i det vanliga produktionslivet. Det senare alternativet är med all sannolikhet också vad människorna mest uppskattar. Att komma till rätta med bristen i bytesbalansen är en fråga om effektivitetsgraden i den svenska industrin. Genvägarna över devalvering är ingenting som befordrar teknologi, utveckling och produktionseffektivitet. Om devalveringens genvägar blir en allmänt internationellt tillämpad praxis — jag hoppas vid Gud att så icke blir fallet — blir det bara en allmän kapplöpning att via kursförändringar vinna egna fördelar på andras bekostnad — och det hela slutar i ett handelspolitiskt sammanbrott och en allmän nedgång. Det förtjänar att uppmärksammas, det har inte gjorts i dag, att tre av världens ledande industriländer — Västtyskland, Japan och Schweiz — under den tid omvärlden försökt att med devalveringar köpa handelspolitiska fördelar, i stället har levt vidare med framgång bara genom att slå vakt om sin egen valutas värde. Det har också inneburit att det rörliga kapitalet naturligtvis får en benägenhet att söka sig till de valutor som lovar stabilitet och ökat relativt värde i framtiden. Dessa tre nationer, som således enligt herr Bohmans filosofi skulle ligga illa till på grund av sin relativt starka odevalverade valuta, är i dag de ledande exportnationerna med starka överskott i både handelsbalans och bytesbalans. Företagsamheten har inrättat sig härefter och har visat sig kunna skapa den styrka som har varit erforderlig. Vi har från socialdemokratins sida satsat på en annan väg än den regeringen tillämpar visavi den svenska industrin. Regeringens väg karakteriseras, det har sagts till leda i dag, av generella stimulanser, oavsett de behövs eller inte. De 4 miljarder i form av reducerade arbetsgivaravgifter som nu läggs i företagens sköte är ett slöseri med pengar och ger inte den effekt för företagen som man skulle kunna önska. Denna extra dusör från regeringens sida är så mycket mer anmärkningsvärd som man har träffat avtal med de anställda och bedömt de kostnadsmässiga förutsättningarna ifrån det träffade avtalet. LO:s ordförande Gunnar Nilsson har reagerat mot detta i sitt inlägg tidigare i dag. Jag förstår honom innerligt väl. Vi har ansett att ett stöd för svenskt näringsliv kan vara erforderligt, men det skall ha sin målmedvetna inriktning. Man skall inte springa genvägen över devalveringen. Men det mest upprörande är när man efter det att avtalen har träffats på nytt lägger 4 miljarder i företagens sköte. Jag kan inte neka mig nöjet att citera en ledare i DN av den 27 april, skriven av en av tidningens mera självständiga journalister. Jag gör detta eftersom ni här från regeringsbänken så intensivt har prisat åtgärden att sänka arbetsgivaravgiften. Han skriver: ”Det är inte lite som arbetsgivaravgiften enligt finansplanen skall åstadkomma genom att försvinna. Den skall sänka ökningstakten i konsument priserna under 1978 med en halv procent och därmed bidra till att hålla inflationen under den gräns vid vilken löneavtalen kan sägas upp. Den skall lätta kommunernas ekonomiska trångmål. Den skall minska de kompensationskrav som jordbrukarna kan ställa enligt gällande avtal. Den skall användas till att dämpa prishöjningarna i den utlandskonkurrerande sektorn och därmed sätta fart på exporten och hålla tillbaka importen. Den skall minska det framtida behovet av industrioch arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den skall öka företagens lönsamhet och därmed utrymmet för investeringar som finansieras med egna vinstmedel. Den skall göra det lättare för företagen att hålla kvar sina anställda och därmed ge 5 000 personer arbete under andra halvåret i år. Den skall begränsa nedgången i den privata konsumtionen osv.” Jag sade att det är en självständig journalist som har skrivit detta. Han slutar med att han tänker på sin barndoms visa: ”Om pappa ville ge jag en femöring vet mamma .

Herr talman! I sitt långa inlägg gjorde Gunnar Sträng bl.a. gällande att vi skyllde ifrån oss och tecknade en felaktig bild av vad som verkligen hade inträffat. Det räckte, sade Gunnar Sträng, med att gå ut och fråga folk så här: Hur är det i dag, och hur var det innan vi fick en borgerlig regering? Därmed skulle människorna ha klart för sig var skulden till det inträffade egentligen låg. Jag tror inte, Gunnar Sträng, att man så till den milda grad skall underskatta väljarnas och medborgarnas fattningsförmåga att man inbillar sig att de skulle tro att en total förvandling av den svenska ekonomin ägt rum mellan den 19 och den 20 september 1976. Under den natten skulle alltså det dukade bordet plötsligt ha förvandlats till den fundamentala obalans som den svenska ekonomin befann sig i hösten 1976. Gunnar Sträng är, om jag får vara personlig, en rakryggad person. Jag skall därför inte försätta Gunnar Sträng i förlägenhet genom att fråga honom, om han verkligen menar allvar med vad han sade strax före middagspausen. Sedan påminde Gunnar Sträng om — och på den punkten har han rätt — att vi ibland brukade hytta med fingret åt honom när han satt i regeringsbänken här i kammaren och talade om vad vi hade förlorat här i Sverige, därför att vi hade bedrivit en för återhållsam politik under många år. Gunnar Sträng sade att han nu skulle kunna hytta med fingret åt oss, men att han inte gjorde det därför att han var finkänslig. Han sade också att han skulle kunna fråga hur det förhåller sig med de s.k. förlorade åren just nu. Men kort dessförinnan hade Gunnar Sträng läst upp en del siffror ur en skrift, som jag tror var från Arbetsgivareföreningen. Av den skriften framgår det emellertid att under de år då vi hytte med fingrarna på detta sätt, hade Sverige en sådan ekonomi att viskulle kunnat ha en högre tillväxttakt än den vi hade. Det var det vi krävde, för då hade vi råd med det. Det har vi inte i dag. Sanningen är att tillväxttakten i vår ekonomi under 1970-talet har legat långt under tillväxttakten under 1960-talet, men också långt under tillväxttakten i andra OECD-länder. Sverige har alltså under hela 1970-talet legat en bra bit under genomsnittet för OECD. Det var ju inte så märkligt att vi, när Sverige hade ekonomiska möjligheter att driva en mer expansiv politik, krävde det av Gunnar Sträng och att vi talade om de förlorade åren. Gunnar Sträng sade att han nu hade hittat något som han kunde stoppa i halsen på Gösta Bohman, och så citerade han ur den välinformerade tidningen Affärsvärlden. Han läste upp rubriken: Krisen kostar oss 120 miljarder kronor. Därmed vill han antyda att det är vad den borgerliga regeringen har ställt till med. Men Gunnar Sträng läste inte vad som står i själva artikeln, vilket jag skall be att få göra. I själva ingressen står följande: ”Den ekonomiska kris som inleddes 1975” —-det är ju åren 1975 och 1976 som jag framför allt kritiserar — ”kan sägas ha kostat Sverige drygt 120 miljarder kronor. Med en normal ekonomisk utveckling skulle vi enbart i år ha fått nära 60 miljarder kronor i högre nationalinkomst.” Hade alltså socialdemokraterna inte bäddat för den här ekonomiska krisen 1975-1976, med en viss assistans från en del borgerliga partier — det skall jag gärna medge och har heller aldrig bestridit det — så skulle vi i dag ha befunnit oss i ett väsentligt bättre läge. Den bumerang som Gunnar Sträng så frejdigt kastade ut mot mig. kom — som riktiga bumeranger gör — tillbaka och träffade kastaren själv. Gunnar Sträng, liksom de övriga socialdemokratiska talarna i dag, uppehöll sig med stor förtjusning vid budgetunderskottet. Gunnar Sträng citerade en obekant bankman. Han angav inte vem, bara att det var en prominent bankman. Det spelar i och för sig ingen roll vem det var, men det är klart att det hade varit intressant att veta vem som sagt det. Jag kan ändå hålla med Gunnar Sträng, för att leva med så här stora budgetunderskott och så här stort finansiellt underskott, kan man inte göra om man har ett fullt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Skälet till att vi i dag gör det är att vi inte har det fulla kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. Trots att vi i dag inte utnyttjar våra resurser, som vi hade hoppats kunna göra, kör socialdemokraterna hela tiden med det här stora underskottet. Om man då grubblar litet över varför de gör så, blir svaret egentligen bara frågetecken. Man undrar. Skillnaden mellan regeringen och socialdemokraterna — vilket framgick inte minst av den tidigare debatten i dag mellan Ingemar Mundebo och Olof Palme -— ligger mellan en och fem miljarder. Jag påstår, liksom Ingemar Mundebo, att skillnaden i budgethänseende är en miljard; socialdemokraterna säger fem miljarder. Jag tror att siffran en miljard är den riktiga, och jag skulle kunna visa det om jag hade papper och penna i handen. Men låt gå för att skillnaden skulle vara uppemot fem miljarder, vilket jag alltså inte tror. Det skulle alltså innebära, att om 40 miljarder i brist i budgeten är skrämmande, måste också 35-40 miljarder vara lika skrämmande ur samhällsekonomisk synvinkel. Man frågar sig då — och den frågan har jag ställt tidigare i dag, men inte till Gunnar Sträng: Vilket är ert recept för att i dagsläget bringa ned det här underskottet? Skall man anslå mindre pengar till AMS, eller menar ni att man skall syssla mindre med näringspolitiska satsningar? Man skall alltså inte hoppa in i varven, inte i stålindustrin, inte i handelsstålsindustrin, inte i textilindustrin och inte i skoindustrin osv. Där kan man naturligtvis spara pengar, om man så vill. Eller är det den sociala tryggheten ni vill dra ned på? Eller är det högre skatter ni vill ha för att täcka det, enligt er mening, alltför stora underskottet? Jag ställer fortfarande frågan, liksom jag tidigare gjort: Vilket är i så fall ert recept mot det, enligt er mening, alltför stora budgetunderskottet? Vi kommer att redovisa vårt recept när den dagen är inne, när vi befinner oss i den situationen att vi utnyttjar vår kapacitet för fullt, när vi alltså befinner oss i den som vi kallar det — fjärde fasen i den långsiktiga utveckling som vi strävar efter. Vidare konstaterar jag att Gunnar Sträng fortfarande är emot devalveringen. Min fråga blir då: Vad skulle ni socialdemokrater ha gjort i stället för att därmed åstadkomma den nödvändiga anpassningen av våra kostnader? Hade man inte devalverat, så skulle Sveriges relativa kostnad gentemot omvärlden ha legat 17 96 högre, och då tar jag ändå inte hänsyn till sänkningarna av arbetsgivaravgiften. Om jag tar med dem i bilden, ligger skillnaden i kostnadshänseende i förhållande till omvärlden vid ungefär 25 96. Vad skulle ni ha gjort åt det? Sedan blev jag väldigt förvånad när jag lyssnade till Gunnar Sträng, för man fick ett intryck av att han menade att Västtyskland, Schweiz och Japan skulle ha fått sina stora bytesbalansöverskott, därför att dessa länders resp. valuta skulle ha stigit så att säga av sig själv och att Sverige skulle ha gått samma utveckling till mötes om vi hade följt D-marken, dvs. om vår svenska krona hade haft betydligt högre värde än nu. Men jag tror att Gunnar Sträng har klart för sig att dessa länders stora överskott inte är en följd av deras valutas rörelser uppåt, utan att det är den interna politiken som harlett till att man fått en stark valuta. Man har haft en långsammare kostnadsutveckling i de här länderna, man har låtit arbetslösheten öka — något som vi inte har velat göra. Man har inte haft den kostnadsexplosion som vi hade här i Sverige 1975 och 1976. Sedan citerar Gunnar Sträng skriften Fakta om Sveriges ekonomi. Men han citerar även den som en viss potentat brukar läsa Bibeln och hoppar över vad som står i ingressen, nämligen följande: Fram till 1974 ökade enhetskostnaderna i Sverige i ungefär samma takt som i andra länder, men sedan dess har kostnaderna ökat mer än dubbelt så fort i Sverige som i våra konkurrentländer. Det var ju det vi fick ta itu med. Det var just den situationen som vi ärvde av socialdemokraterna. Det har varit för att bota det läget som vi har vidtagit alla dessa åtgärder — impopulära sådana och inte särskilt lustbetonade att vidta. Det är för att vi gjort detta som siffrorna nu visar en förbättring, men ingalunda den förbättring som Gunnar Sträng gjorde gällande. Herr talman! Nu har det gått tio minuter, och nu skall Gunnar Sträng få komma upp i talarstolen. Sedan skall jag återkomma och fortsätta att förklara det här för Gunnar Sträng.

Herr talman! Först vill jag för ordningens skull i min lilla debatt med mina vänner på pressläktaren korrigera mig själv. När jag kollationerar med mitt manuskript finner jag i vad gäller ”ledarsidans skribenters följsamhet till den sittande regeringens argumentering”, som jag tidigare talade om, att detta gäller med några undantag. Det är således inte alldeles vattentätt. Jag citerade ett av de undantagen. Jag vill vidare för att ta itu med Gösta Bohman säga som så: På sätt och vis var hans framträdande den här gången betydligt lugnare och stillsammare än tidigare i dag. Hans framträdande har tidigare i dag präglats av en otålighet och stingslighet som är litet ledsam. Det kan ju förklaras av en viss nervositet med hänsyn till situationen sådan den sakligt sett är i vårt land när det gäller ekonomin. När han kommenterar socialdemokratins talare säger han att de skriker, illfänas, gnäller fram sina litanior. Till det yttre är ju herr Bohman en mycket prydlig man, och det skulle vara litet mer harmoni i det hela om han valde sitt språk därefter. Vi tog emot, säger herr Bohman, en obalans i ekonomin. Kom ihåg, herr" Bohman, att vi levde i tre år med en lottriksdag. Ni tvingade under den tiden fram en sänkning av momsen under ett år, då det karakteristiska för svensk ekonomi var att vi hade ett överskott av konsumtionsköpkraft i landet. Vi tvingades att vara med på detta upp till 3 ”. för att inte fru Fortuna skulle hamna på 5 "v, som var ert förslag. Vid varje tillfälle jag som finansminister hade att svara på betänkanden från finansutskottet, där herr Bohmans kollega Nils Åsling då fungerade som ordförande, fick jag ständigt föra en kamp för att bibehålla en rimlig ekonomisk politik och försöka hindra alla era överbud. Det skulle vid dessa tillfällen ha varit olyckligt om de gått igenom. Själv gick ni ut i kammardebatten och annorstädes och talade om att nu hade ni blivit så duktiga i denna lotteririksdag så i själva verket var det ni som stod för den ekonomiska politiken. Vi hade följaktligen inte det läget att socialdemokratin hade rört till det för er. Så var inte fallet, även om ni försöker göra detta gällande i efterhand. Utgångsläget var i själva verket inte så illa som ni säger. Vi hade börjat att bygga upp lagerhållningen, och den är likvärdig med en valutareserv. När vi realiserar den nu har vi följaktligen ett byte mellan pengar och lagerreserv. Herr Bohman skryter i dag om den prisstabilitet som han nu tycker sig kunna avläsa. Under fjolåret hade vi en rekordmässig prisstegring — det har jag sagt tidigare. Den prisavmätning som kan göras i dag gäller från ultimo april och tolv månader tillbaka, och då hamnar vi på siffran 12,5 ".. Herr Hermansson har tidigare i debatten i dag sagt: Låt oss vänta och se hur det blir med den här utvecklingen, innan vi tar de två senaste månadernas beskedliga siffror och drar ut den trenden för låt oss säga 1978. Den senaste uppgiften vi har är 12,5 ”, i inflation på de senaste tolv månaderna. Nu gav Gösta Bohman oss vissa tröstens ord för 1979 och 1980. Men det vet vi ingenting om. Gösta Bohman ger fack föreningsrörelsen en klapp på axeln, och det har han rättighet att göra. Tidigare har jag sagt att det väl är tack vare fackföreningsrörelsen som vi nu kan börja hoppas på en viss dämpning av den inflationistiska utvecklingen. Men folk blir inte mätta av om herr Bohman går omkring och klappar dem på axeln, och därför är det nödvändigt att det blir en annan ekonomisk politik för att herr Bohman skall kunna räkna på fackföreningsrörelsens lojalitet och hänsynstagande i fortsättningen. Det har kommit en ström av frågor som jag självfallet inte får tid och möjlighet att besvara, men jag vill ta upp herr Bohmans fråga: Hur skulle utvecklingen ha sett ut om vi hade följt socialdemokratins linje? Och sedan roar han sig med teoretiserande sifferexercis och drar fram slutsatser för både 1979 och 1980. Jag varnar herr Bohman för detta — han kommer att bli enormt besviken, om han utan vidare tror på de modellerna. Avtalen skulle inte ha kommit till stånd, var det någon som sade, om vi inte hade fått den indexreglering som nu är utlovad. Men den stora och helt dominerande arbetstagarparten Landsorganisationen har aldrig accepterat indexreglering och kommer inte att göra det i fortsättningen heller. För LO har indexreglering ingen som helst lockelse i sig. Eftersom Gösta Bohman har tio minuter på sig och jag bara sex vill jag synda i ytterligare tio sekunder — och det har talmannen varit vänlig nog att nicka bifall till. När herr Bohman i sin vilda argumentering kommer fram till hur bra det varit på alla områden säger han: Vi har ju t.o.m. ökat bostadsbyggandet, och det får vi gå tillbaka till 1973 för att få exempel på. Men år 1972, herr Bohman, hade vi.en bostadsproduktion på 100 000 lägenheter. I fjol var den 54 482, tror jag. Utgångsläget var vid en årsjämförelse väsentligt annorlunda. Jag gör inte anspråk på att herr Bohman skall realisera ett bostadsprogram omfattande 100 000 lägenheter — det är för mycket. Men någonting mitt emellan 54 000 och 100 000 kunde vara lämpligt.

Herr talman! Först vill jag säga någonting som till innebörden är en självklarhet. Jag skulle aldrig använda ord som ”illfänas” och ”skrika” då det gäller Gunnar Sträng. Gunnar Sträng för inte debatten på ett sådant sätt att jag har anledning att använda sådana förklenande uttryck. Men det finns som bekant andra i den här kammaren som inte debatterar på det behagliga sätt som Gunnar Sträng gör — även om vi har olika uppfattningar. Jag har vid flera tillfällen här i kammaren medgivit att lotteririksdagen inte var bra för Sveriges ekonomi. Den var i viss utsträckning en plantskola för överbud från alla möjliga håll. Jag har många gånger medgivit att också den dåvarande oppositionen har ett ansvar för utvecklingen. Men vad jag inte har kunnat begripa är att det parti som var regeringsparti och bar huvudansvaret inte kunnat erkänna sitt huvudansvar, att det partiet springer ifrån ansvaret och påstår att eländet började den 19 september, över natten. Det är detta jag inte kan begripa. Och det låter litet egendomligt att höra den förutvarande mycket mäktige finansministern göra gällande att det skulle vara den dåvarande oppositionen som tvingade den förutvarande regeringen att genomföra en momssänkning. Och jag tycker också att Gunnar Sträng borde kunna kosta på sig att erkänna att jag själv och mina partivänner under flera år varnade för den utveckling som vi kom in i. Och läser Gunnar Sträng de motioner som väcktes 1975 och 1976 kommer han att få klart för sig att vi förutsåg och varnade för den utveckling som sedan inträffade. Jag säger inte detta för att bortförklara någonting utan för att redovisa vad som verkligen hände. Gunnar Sträng talade om det han kallade sifferexercisen för 1979 och 1980. Vi har i den kompletterande finansplanen inte sagt att vi redovisat klara prognoser, utan vi har sagt att det är slutsatser, som bygger på vissa antaganden. Det är klart att det är osäkert — det finns stora osäkerhetsmarginaler i den här bilden. Vad det däremot inte råder någon osäkerhet om är det som ligger bakom den fråga som jag ställt till Gunnar Sträng och andra: Hur skulle det ha sett ut i dag om vi hade haft 25 ". högre relativa arbetskraftskostnader än omvärlden, dvs. om vi inte hade devalverat och om vi inte hade sänkt arbetsgivaravgiften? I så fall hade vi haft ett 25 96 högre kostnadsläge, och det hade vi inte klarat. Därmed åter till den färggranna broschyren. Även i ett annat avseende gjorde sig Gunnar Sträng skyldig till en felaktig citering när han återgav uppgifterna om de förbättrade relativa kostnaderna utan att tala om vad som står i en not, nämligen att prognosen är byggd på förutsättningen att avtalen från 1977 förlängs till att gälla 1978, dvs. inga avtalsmässiga lönehöjningar. Nu har det som bekant skett vissa avtalsmässiga löneförhöjningar, även om dessa varit begränsade. Därför stämmer inte dessa siffror. I själva verket är läget det att våra relativa arbetskraftskostnader i dag — innan vi sänkt arbetsgivaravgiften — ligger ungefär 10 96 för högt. Det beror i mycket stor utsträckning på att vår produktivitet är för låg och att vi har en överkapacitet. Vad vi nu gör är att satsa på att utnyttja de produktivitetsreserver som finns för att på det sättet komma ned till den konkurrensnivå som både Gunnar Sträng och jag siktar till. Om Gunnar Sträng till äventyrs inte skulle tro på den källa som han själv åberopade, nämligen Arbetsgivareföreningens lilla broschyr, kan jag gå till TCO:s konjunkturbarometer, som kom för en tid sedan. Där anges de relativa arbetskraftskostnaderna i Sverige år 1977 i en tablå. Med 1970 som basår låg vi år 1977 på 115 enligt valutafonden, på 118 enligt OECD och på 117 enligt Svenska Handelsbanken. Vi låg alltså 15, 18 och 17 96 över den nivå som vi låg på år 1970. Man har inte vågat sig på att räkna fram 1978 års siffror, och det är kanske klokt. Gunnar Sträng säger att devalveringen inte spelat någon roll för den positiva utveckling som vi kunnat registrera. Det är ju en rätt besynnerlig slutsats. Eftersom Gunnar Sträng citerat väldigt många tidskrifter, kan jag väl fortsätta i samma trall. Jag tar det nummer av Dagens Industri som kom i tisdags. Där finns en artikel under rubriken ”Försäljningssiffrorna visar: Så hjälpte devalveringen exporten”. I artikeln kan man läsa följande: ”Försäljningsrapporterna för årets första månader tyder på en ljusning för svensk exportindustri. En rad storföretag redovisar betydande försäljningsökningar under första kvartalet respektive första fyra månaderna. Försäljningsökningarna har främst skett på utlandsmarknaderna och uppgången förklaras till viss del av fjolårets nedskrivning av den svenska kronan.

Om man nu inte skulle tro på Dagens Industri kan man läsa vad LO ekonomerna skrev i sin rapport, som kom för någon vecka sedan: ”Det viktigaste som uppnåtts är en förändrad trend för handelsbalansen. Sverige återvinner nu förlorade marknadsandelar för färdigvaror. Denna gynnsammare utveckling måste fullföljas, vilket innebär att det konkurrenskraftiga kostnadsläget måste vidmakthållas.” Osv. Under de fyra första månaderna i år — jag påminner om det — förbättrades jämfört med motsvarande period förra året den svenska handelsbalansen med 5 miljarder kronor. Är det så svårt för Gunnar Sträng att erkänna att detta är någonting positivt och att det har ett samband med den politik som regeringen har fört? Det förbättrade läget kan delvis bero på lageravvecklingen. Det har jag sagt förut, men jag upprepar det. Vi har tidigare haft stora lager, som har sålts ut till alltför låga priser. Gunnar Sträng stod för inte alltför länge sedan här och talade om den stora tillgång vi hade i lager, som skulle säljas ut till väldigt ”goa priser”, som jag tror han sade. De har sålts ut, vilket naturligtvis påverkar handelsbalansen. De gynnsamma importsiffrorna kan också bero på att den inhemska efterfrågan är låg. Vidare kan det naturligtvis förhålla sig så, att effekten av en devalvering dröjer — det brukar den göra. Men det intressanta är att företagarna själva säger att den positiva utvecklingen just beror på devalveringen, och de borde veta vad de talar om. Psykologiskt har alltså den i positiv mening drastiska kostnadsförändringen fått mycket gynnsamma konsekvenser. Men det förhållandet att det finns en viss osäkerhet i de här siffrorna — jag medger det och vi ser med spänning fram emot nästa redovisning av siffror — är ett skäl för den sänkning av arbetsgivaravgiften som vi har föreslagit. Vi tycker att man skall vara försiktig, ta det säkra för det osäkra och se till att vi spikar fast den fina utveckling som vi nu är inne i, så att den inte vänder nedåt igen och får negativa psykologiska effekter, rekyleffekter. Sedan skämtade Gunnar Sträng och citerade ur Dagens Nyheter allt det goda som skulle följa med arbetsgivaravgiftssänkningen. Allt detta goda kommer naturligtvis inte att ge några stora siffror, men avgiftssänkningen påverkar alla de olika faktorerna: sysselsättningen, priserna, kommunernas ekonomi-— i alla de uppräknade hänseendena blir det en gynnsam effekt. Hur stor denna effekt blir kan man diskutera, men det blir en klart betryggande positiv verkan i alla hänseenden. Begär inte, sade Gunnar Sträng för en stund sedan, att jag skall stå och gratulera er till att det har blivit bättre. Men det gör jag inte. Det enda jag begär är att Gunnar Sträng skulle kunna medge att det har blivit bättre och att Gunnar Sträng skulle kunna vara litet gladare över att det blivit bättre. Det är ju inte jag själv och regeringen som individer som skall få det bättre, utan det ärlandet och vår ekonomi. Alla får det bättre om utvecklingen blir bestående, vilket vi hoppas. Gå upp och säg: Jag tycker det är kul, det här, Gösta Bohman. Säg det! Det skulle kännas skönt att från Gunnar Sträng få en positiv och klar reaktion på att det finns mycket som pekar åt rätt håll, även om osäkerheten i många avseenden kvarstår — och det medger jag att den gör. Samtidigt som jag begär detta kan man läsa i den socialdemokratiska reservationen att den borgerliga regeringens politik har misslyckats på praktiskt taget alla områden. Skulle man inte kunna tänka sig litet bättre balans i edra uttalanden om behovet av att åstadkomma ekonomisk balans?

Herr talman! Herr Bohman lyckades snabbt räkna upp en rad företag i den svenska industrin som hade tjänat goda pengar på devalveringen. Jag skall bara ta upp ett av dem. Det är företaget Volvo. När Volvo säljer en bil är av bilvärdet hälften importerad och den andra hälften är producerad här hemma i Sverige. Importen har blivit 10 ”. dyrare genom den senaste devalveringen. Även om Volvo får ut 10”. mer i delvalveringsvinst är ju resultatet då plus minus noll. Jag kan berätta för herr Bohman att om han läser i de ekonomiska tidskrifter som hans medarbetare nu flitigt sätter i händerna på honom, hittar han också en artikel om att Volkswagen har ökat sin internationella försäljning av bilar med 24 ”» under fjolåret, och densamma är tendensen i år. Där finns inget devalveringsargument, utan där har skett en revalvering av utomordentlig omfattning. Så med tanke på allt detta: Bind inte så många argument vid devalveringen! Den har inte denna betydelse. Den har enligt min mening över huvud taget ingen betydelse. Det vore frestande att ta upp ekonomin och jämförelserna med Västtyskland, Japan och Schweiz. Men det hinner jag inte, herr talman. När man vill göra en jämförelse mellan den gamla regeringens ekonomiska politik och den politik som närmast herr Bohman svarar för och som har fått epitetet svångremspolitik över sig, kan man fråga folket. Än så länge har vi bara de regelbundna gallupundersökningarna. Men de pekar ändå på ew mycket deciderat sätt åt ett håll. Jag menar allvar med vad jag säger, herr Bohman. Det är alldeles givet. När herr Bohman citerade mig tog han upp beloppet 120 miljarder, som vi skulle ha förlorat på grund av hans politik. Han läste rubriken i en tidning. Jag anförde med avsikt inte detta belopp. Jag anförde med avsikt bara ett belopp nämligen 60 miljarder, för det var prognosen för 1978. Där bakom låg resultatet av ett års och tre månaders borgerlig politik som man tog sig friheten att gissa om, och dra slutsatsen för framtiden. Vilket recept har oppositionen? frågar herr Bohman. Vi har avlämnat våra recept upprepade gånger, även om jag i ärlighetens intresse skall säga att det blir svårare och svårare ju längre ni kör kärran ut i träsket. Vi är ju bundna av de beslut som denna riksdag har fattat, även om vi har reserverat oss mot besluten. Tabellen i SAF:s tidskrift har jag läst noggrant och jag har även läst fotnoten. Tabellen är gjord på arbetsmarknadsdepartementet i Washington. Siffrorna för 1978 är prognoser både för oss och för omvärlden och visar vid tillfällena den stora skillnaden till de svenska företagarnas favör med hänsyn till arbetskostnaden per enhet, som gäller år 1978.

Herr talman! Vi kanske skall dra oss tillbaka snart. Jag måste emellertid dessförinnan åter ta upp tidningsartikeln i Affärsvärlden. När Gunnar Sträng citerade den med rubrik och allt skapade han ett intryck av att vi under den borgerliga regeringens tid styrt och ställt så illa, att tillväxttakten gått ned med ungefär 60 miljarder under det senaste året. Gunnar Sträng sade inte vad som också står i artikeln, nämligen att det var fråga om en ekonomisk kris som inleddes 1975 och som kostat Sverige drygt 120 miljarder. Vi startade alltså i den krisen, Gunnar Sträng. Vi startade från detta låga läge. Då är det inte så besynnerligt att vi får ett sådant slutresultat. Vi åkte med i den negativa trend som Gunnar Sträng varit med om att påbörja. När Gunnar Sträng sedan åberopar SAF-materialet, underlåter han att tala om att det utgår från att de svenska lönerna skulle ligga stilla mellan 1977 och 1978. Situationen i dag, innan vi sänkt arbetsgivaravgifterna är den att vi ligger 10 6 för högt, bl.a. — jag upprepar det — därför att Sverige har för låg produktivitetstakt och en överkapacitet. När vi sänker arbetsgivaravgifterna, är det just för att få fart på tillväxten, utnyttja överkapaciteten och frigöra produktivitetsreserven. Detta och då har vi möjlighet att komma ner till den nivå som Gunnar Sträng själv eftersträvar, nämligen nollnivån i jämförelse med andra länder. Då kan vi på nytt hävda oss och sälja våra produkter i den utsträckning vi skulle behöva för att få fart på sysselsättningen i Sverige. Det var ett väldigt dåligt exempel Gunnar Sträng drog då det gällde Volvo. Jag har själv diskuterat de här siffrorna med Volvo, och det har uppgivits att Volvo har tjänat på arbetsgivaravgiftssänkningarna och devalveringarna någonting på 750 milj.kr. Det här är svårt att fixera på kronan, och jag vill inte påstå att det är exakt 750, 749 eller 748 miljoner, men där någonstans ligger det. Sedan skall man inte glömma bort att Volvo har många svenska underleverantörer som fick ett bättre konkurrensläge i samband med devalveringen. Och Volvo gick ut och sänkte sina priser på världsmarknaden omedelbart efter devalveringen — det kan Gunnar Sträng kontrollera om han händelsvis inte skulle tro på mina uppgifter. Det intressanta är att när man i dag diskuterar med tyskarna så klagar de över att deras uppskrivning av den tyska marken — och den svenska kronan hade ju följt med om vi hade varit kvar i ormen — har lett till att de har bekymmer för sin bilindustri i dagsläget. Om man säljer många Volkswagenbilar, vilket är möjligt, så kan det hända att man säljer dem från fabriker som ligger utanför Tyskland. Hur det är med detta vet jag inte, men jag vet att tyskarna har bekymmer med sin bilindustri i dag, bl.a. på grund av att den tyska marken ligger så väldigt högt. Jag har inte begärt att få ett fullständigt recept mot vår ekonomiska sjuka. Jag har frågat Gunnar Sträng och andra socialdemokrater: Vad skulle ni ha gjort i stället för att devalvera och i stället för att sänka arbetsgivaravgifterna? Vi hade, om vi inte hade gjort detta, haft 25 ”o högre arbetskraftskostnader i vårt land, relativt sett, än vi har nu. Och då har jag frågat: Vad hade ni satt i stället? Strukturfonden? Sänkta mjöloch mjölkpriser? Det lär väl inte hjälpa då det gäller att återställa Sveriges konkurrenskraft. Det menar inte Gunnar Sträng, och det menar inte jag heller att han menar. Om man sedan tittar på orderingången, så kan man ju konstatera att även den är klart bättre enligt konjunkturbarometern. Vad beträffar priserna roar sig Gunnar Sträng med — och det brukar också Olof Palme göra när han diskuterar priser — att räkna på årsgenomsnitt. Men det som är intressant och betydelsefullt både för oss och för avtalet är ju att ta hänsyn till den löpande utvecklingen under året, och under de första månaderna i år ligger prisuppgången på 1,7 "a. Vi har inte haft en så låg siffra sedan 1972 eller 1973. — Jag tycker att man skall vara glad och tacksam över och inte grinig över att priserna sjunker. Jag är i varje fall glad och tacksam, och jag kan ju få vara det - jag har blivit kallad för inflationsministern nr I - när jag nu kan konstatera att den politik som jag delvis har burit ansvaret för har lyckats i det här hänseendet — fram till nu åtminstone; jag gör fortfarande reservationer, för det är en oberäknelig värld vi lever i. Den här utvecklingen beror inte, som socialdemokraterna vill påskina, på de internationella priserna, t.ex. på att kaffepriset har sjunkit, utan är ett led i en målmedveten politik. Det trodde jag att den skicklige förutvarande finansministern begrep.

Ju mera vi kan hålla priserna under kontroll, ju lägre de blir, desto mer får människorna över i sina portmonnäer. Jag har tidigare här i dag sagt att när parterna på arbetsmarknaden har visat sitt stora ansvar, så är det förpliktande för oss att visa motsvarande ansvar och se till att vi klarar prisutvecklingen. Industriproduktionen är också på väg uppåt. Varför inte vara glad över det? Den började sjunka 1975, och nu går den upp. Jag har talat länge, herr talman, och jag skall inte störa Gunnar Strängs sinnesro mera, men jag hade tänkt ta upp en sak som Olof Palme och Kjell Olof Feldt bollade med tidigare i dag. De gjorde jämförelser mellan det finansiella sparandet i företagen 1978 och 1974. De hade fel i varje hänseende, och vill de veta mera på den punkten så skall jag gärna stå till tjänst, men det bör de kanske akta sig för. Jag har talat tillräckligt mycket redan.
Herr talman! Då flera talare redan har diskuterat innehållet i skatteutskottets betänkande nr 56, finns det ingen anledning för mig att än en gång upprepa de flera gånger upprepade argumenten, varför jag nu endast ber att få yrka bifall till den vid detta betänkande fogade reservationen.